Fru talman! Det var ett intressant anförande, och mot slutet kom Larz Johansson också marginellt in på dagens ämne. Hans anförande bekräftade vad många har noterat som tidigare lyssnat till Larz Johansson, nämligen att centerns skolpolitik i Larz Johanssons tappning snart är mer socialdemokratisk än socialdemokraternas egen skolpolitik. Jag begärde ordet närmast för att göra en kommentar till vad Larz Johansson sade om Drevdagen. Larz Johansson borde mer än de andra deltagarna i denna debatt vara medveten om att ett partis kommunalpolitiker inte alltid agerar som rikspolitikerna möjligen skulle önska. Jag är väl medveten om att en folkpartist i Drevdagenfrågan har fattat ett beslut som jag personligen inte sympatiserar med. Men själva poängen i mitt resonemang är att makten skall förskjutas från politiker och skolbyråkrater till de närmast berörda, nämligen föräldrar och elever. Det kan mycket väl uppstå lägen, där det är folkpartistiska skolpolitiker som fattar beslut som vissa föräldrar inte gillar. Det förändrar inte bilden för mig. I själva verket är en av poängerna att jag tror att en del av de här problemen inte skall och inte kan lösas på politisk väg. Vi skall gå längre i demokrati och lägga makten i händerna på dem som närmast är berörda — föräldrar och elever. Jag upprepar: Med det statsbidragssystem som vi och moderaterna reserverade oss för i styrningsberedningen och som förhoppningsvis också Kjell-Olof Feldt sympatiserar med skulle Drevdagen inte ha blivit ett problem. Om jag tolkat Larz Johansson rätt kommer centern att motsätta sig ett sådant statsbidragssystem. Det är mycket förvånande när det gäller ett parti som brukar tala om decentralisering.

Fru talman! Det var ju skojigt att Lars Leijonborg tyckte att mitt anförande var intressant. Jag vet inte om jag har lika lätt att säga detsamma om hans anförande. Uppenbarligen var det så att han hade litet svårt att se sammanhangen i resonemanget och i de reservationer som vi diskuterar här i dag. Det har jag också förstått att han har. Lars Leijonborg får naturligtvis karakterisera vår skolpolitik hur han själv vill. Jag vill bara göra det konstaterandet att vi driver samma skolpolitik som vi har gjort tidigare. Vi har inte flyttat våra positioner. Om Lars Leijonborg tycker att några andra gjort det, får dessa svara för sig. Den uppfattning som vi här redovisat är densamma som vi tidigare haft. Det är lätt att säga att man skall flytta besluten närmare människorna och att det inte är politiker och skolbyråkrater utan föräldrarna som skall bestämma hur dessa resurser skall användas. Men då får Lars Leijonborg ta 69 sig en funderare på om föräldrarna i Idre, vilka är de som närmast berörs, är så förtvivlat intresserade av att hälften av resurserna till deras skola försvinner på detta sätt. Det är ju effekten av skolpengsresonemanget. Självfallet skall vi ha en decentraliserad skola, och självfallet skall vi ha ett lokalt beslutsfattande, men vi skall ha ett statsbidragssystem som är relaterat till undervisningsgrupper och inte till enstaka elever. Det är dessutom så att enstaka elever drar mycket olika kostnader. Statsbidraget till den kommun som behöver ha det högsta bidraget är i dag i grundskolan ungefär 27 000 kr. per elev. I den kommun där statsbidragen är lägst uppgår de till ungefär 13 000 kr. Jag vet inte vad det är för elevpeng som Lars Leijonborg tänker sig att Drevdagenbarnen skall ta med sig från Idre. Är det 27 000 kr. eller 13 000 kr.? Det är litet mer komplicerat än så, Lars Leijonborg, att reformera statsbidragssystemet. Vi är några stycken som funderat över det här ganska länge och ganska mycket. Vi har också redovisat ett förslag till ett nytt, förenklat statsbidragssystem som skulle öka det lokala inflytandet och ge större möjligheter att ta hänsyn till de lokala variationerna. Det kostar faktiskt olika mycket att hålla skola i de olika kommunerna.
Fru talman! Vi har presenterat ett förslag, säger Larz Johansson. Jag förmodar att han syftar på det förslag som styrberedningens majoritet lade fram. Problemet med det förslaget var att det uppenbarligen inte imponerade ens på de partier som stod bakom det, eftersom regeringen valde att lyfta ut det ur sin proposition i somras. Kjell-Olof Feldt är uppenbarligen inne på andra tankar. Det är riktigt att alla elever i grundskolan inte kostar lika mycket. Men man skall ha klart för sig att det är en målkonflikt mellan att centralt — här i huset, i regeringskansliet och på SÖ — i detalj bestämma hur mycket varje elev skall få kosta och att uppfylla målet om lokalt beslutsfattande. Skall vi nå någon vart när det gäller att centralisera makten i skolan, måste vi gå mycket längre i schablonisering av statsbidragen. Det är emellertid riktigt som Larz Johansson säger att man i glesbygd måste tänka sig undantag. Vi har också klargjort att ett elevrelaterat statsbidragssystem rakt av skulle drabba glesbygdskommuner orimligt hårt. Därför har vi kompletterat systemet med ett särskilt stöd till kommuner med många glesbygdsskolor. När jag karakteriserade centerns utbildningspolitik i Larz Johanssons tappning, syftade jag dels på det han säger om tidigarelagd skolstart, dels på det han säger om statsbidragssystemet. Jag har tidigare uppfattat det så att centern varit mer öppen för förändringar på dessa punkter, och jag skulle djupt beklaga om centern låste sig i en negativ attityd, när det nu finns tecken på att t.o.m. socialdemokraterna börjar inse det berättigade i förändringar på dessa båda punkter.

Fru talman! Vi kan nog ganska snart avsluta den här debatten om statsbidragssystemet, eftersom Lars Leijonborg kapitalt har missuppfattat det hela när han tror att vi centralt — i regeringen, i riksdagen eller på Prot. 1988/89:35 skolöverstyrelsen — sitter och bestämmer vad varje elev ute i landet får kosta. 30 november 1988 Så är det inte, Lars Leijonborg, utan det bestäms av de lokala förutsättningar — tm. some. n ön som gäller i landet. Vi fattar inte beslut om att man i den ena kommunen skall ha 27 000 kr. och i den andra kommunen 13 000 kr. Det är förutsättningarna rent lokalt — förändringar i elevantal, basresurser osv. — som styr detta. Det blir en effekt som inte styrs centralt, utan som faller ut med en viss automatik. Lars Leijonborg säger att man är beredd att göra undantag för glesbygden. Vad är glesbygd i Lars Leijonborgs föreställningsvärld när det gäller statsbidragssystem för grundskolan? Är det månne allt utanför Storstockholm, Göteborg och Malmö? Det är nämligen där de stora skillnaderna finns. Det är riktigt att vi är öppna för att diskutera förändringar i skolan, även tidigarelagd skolstart. Men det skall inte ske på kommando av finansministern, därför att man ser möjligheter att göra en stor besparing inom barnomsorgen. Här ligger skillnaden mellan Lars Leijonborgs och mitt synsätt. Om man skall göra förändringar, skall de vara motiverade med utgångspunkt i vad som är bra för barnen. Jag är inte alldeles övertygad om att de propåer som kommit från finansdepartementet, vare sig det har gällt skolpeng, kommunalisering av lärare eller tidigarelagd skolstart, har varit betingade av någon speciell omsorg om vad som är bäst för barnen och undervisningen i vårt land.

Fru talman! Jag begär inte ordet i denna debatt vid denna tidpunkt för att hålla ett anförande utan för att dels förklara min närvaro, dels be om överseende om min närvaro medför att debatten får en annan inriktning än den hade kunnat få annars. Jag tycker att det är viktigt att jag som statsråd följer kammarens debatter, också när man diskuterar motioner och utskottsbetänkanden som inte är direkt relaterade till propositioner som jag har lagt fram. Jag ser det som angeläget att ta del av de anföranden som hålls och söker därför alltid att befinna mig i denna kammare för att lyssna vid dessa tillfällen. Varje gång skolfrågor diskuteras inträffar regelmässigt att Larz Johansson vänder sig huvudsakligen till mig i sitt inledningsanförande och gör mig till huvudperson i debatten. Han provocerar mig ofta att ta upp tråden och gå in i debatten, det erkänner jag. Men jag skall vid detta tillfälle avstå från det, eftersom jag gärna ser att jag får möjlighet att följa den debatt som finns upptagen på dagordningen. Anledningen till att jag inte går in i någon sakdebatt med Larz Johansson är inte att jag känner mig förkrossad av hans argumentation eller att jag av andra skäl känner mig förhindrad att ta upp en sakdebatt. Jag har åtskilliga andra tillfällen där jag kan debattera både med Larz Johansson och andra. Jag vill gärna ge denna förklaring till att jag, trots att jag uppenbarligen provocerar till en viss snedvridning av debatten genom min blotta närvaro, skall försöka befinna mig i denna kammare och icke 7n lyssna på högtalaren för att få veta vad riksdagens utbildningsutskott i dag debatterar.
Fru talman! Jag försäkrar Bengt Göransson att jag inte på något sätt känner mig störd av hans närvaro. Han behöver inte förklara varför han är här. Det tycker vi bara är roligt och trevligt. Jag kan också försäkra att jag hade tänkt hålla ungefär samma anförande vare sig Bengt Göransson varit här eller inte. Men den deklaration vi nu har fått tycker jag bara ytterligare bekräftar det jag sade i min inledning: Det är inte meningen att man skall prata om detta. Det skall vara så tyst som möjligt.

Fru talman! Till de betänkanden vi nu behandlar har vi från vpk:s sida fogat två reservationer, en om teckenspråksundervisning och en om skolmåltider. Jag vill redan nu yrka bifall till reservationerna, som återfinns i betänkandena 3 och 4 och bär Ylva Johanssons namn. Fru talman! Jag talar en form av värmländsk dialekt. Mitt språk och dess melodi är en viktig del av min identitet. Språket vittnar om ursprung på ett vitt sätt avseende t.ex. kulturell och social tillhörighet. Det är i och för sig inte många här i denna kammare som håller med om vad jag säger, men de allra flesta förstår i alla fall mitt tal, trots min variant av det svenska språket. I olika sammanhang har riksdagen uttalat vikten av att ha rätten till sitt språk. Riksdagen har gjort detta i samband med beslut om forskningspolitiken. Riksdagen stöder forskning om svensk språkvård. Riksdagen har fattat långtgående beslut om hemspråksundervisning och svenskundervisning för invandrare. I riksdagens egna beslut eftersträvas ett så exakt och tillämpligt språk som möjligt. Hur vi lyckas kan nog diskuteras från fall till fall. Men de exempel jag nu har räknat upp har det gemensamt att de syftar till ökade och klarare möjligheter till kommunikation människor emellan. Och, ärade ledamöter av denna riksdag, på samma sätt förhåller det sig med teckenspråket. Från vpk:s sida har vi därför lagt fram förslag om att föräldrar och nära anhöriga till döva och hörselskadade barn skall garanteras rätten till kostnadsfri teckenspråksundervisning. Vi är beredda att slåss för detta förslag och menar att frågan om lagstiftning om rätt till ledighet och ersättning för förlorad arbetsinkomst när man går på teckenspråksundervisning allvarligt bör övervägas. Vi anser att teckenspråksundervisningen för föräldrar till t.ex. döva barn borde vara en naturlig del i habiliteringen av barnen. I modernare tappning av habiliteringsarbete inom olika områden kommer hela familjen in i bilden. Varför vill inte utskottsmajoriteten gå vidare i dessa angelägna frågor? Varför är inte olika uttalanden som riksdagen gjort om språkets vikt i andra sammanhang tillämpliga också i denna fråga? Varför vill inte utskottsmajoriteten ta rejäla initiativ, så att också familjer med döva eller hörselskadade barn kan utveckla sitt tillämpliga språk och ge bilder av sina egna identiteter? Varför? Så till frågan om skolmaten. Under en lång rad av år har skolan utsatts för nedskärningar. Från vpk:s sida har vi konsekvent bekämpat dessa, då de framför allt drabbat de elever som har de största behoven i skolan. Följdenav Prot. 1988/89:35 statlig nedskärningspolitik på skolans område har blivit att kommunerna sökt 30 november 1988 kompensera detta via nedskärningar inom de kommunala ansvarighetsområ= = Tmoood de dena. De statliga nedskärningarna har indirekt drabbat bl.a. läromedelsstandard och skolmatskvalitet. Vi anser att frågan om skolmatskvaliteten är avgörande för om eleverna ges reella möjligheter att följa den obligatoriska utbildningen i grundskolan. Vi menar att plikter skall motsvaras av rättigheter. Frågan om skolmatskvaliteten, som vi värnar om och är beredda att lagstifta om, handlar också om förändrade sociala strukturer. Det handlar bl.a. om att allt fler barn lever med en förälder som förvärvsarbetar. Vi tror att det skulle kännas tryggt för dessa barn och föräldrar om de visste att det fanns garantier för en hög kvalitet på skolmaten. En garanti att skolmaten är bra har också pedagogiskt värde. I skolans uppgifter ingår bl.a. moment som syftar till kunskap om friskvård och näringsriktig kost. Vi tror att en lagstiftning om skolmatskvaliteten skulle understryka vikten av den undervisning som skolan förmedlar i tidigare nämnda hänseenden. Jag skulle kunna anföra en rad ytterligare argument för angelägenheten av en garanterad matkvalitet i skolan, och det kan säkert representanter för utskottsmajoriteten också göra, om de tänker till litet grand. Dock kvarstår den fråga som jag ännu inte har fått ett riktigt svar på. Vi inom vpk har i åratal arbetat med den här frågan men ännu inte fått svar: Vad är det som hindrar socialdemokraterna från att lagstifta i syfte att garantera skolmatskvaliteten? När det gäller den frågan kan ju inte Feldt ha särskilt mycket att invända i alla fall. Låt mig slutligen, fru talman, göra några kommentarer till den tidigare debatten i ärendet. Ann-Cathrine Haglund har dragit upp riktlinjerna, gränserna, för den moderata skolpolitiken. En förenklad människosyn är det första jag tänker på när jag hör Ann-Cathrine Haglund. För moderaterna, dessa skolpolitikens pietister, handlar fostran om att hålla reda på pennor och klara läxor, och därmed ökar graden av tillkortakommanden och misslyckanden i den moderata skolan. Också frågan om Drevdagen och glesbygdsskolor över huvud taget har delvis behandlats i den tidigare debatten. Där säger folkpartisterna, med understöd av moderaterna, att det är statsbidragssystemets fel att situationen är som den är i Drevdagen. Så är det inte alls. Det är fullt möjligt att med dagens statsbidragskonstruktion bedriva undervisning i skolan i Drevdagen. Men vad som kanske kan behövas såsom ett komplement till dagens statsbidragssystem är ett särskilt stöd framöver till skolor i glesbygd med minskande elevantal.

Jag tror att den här frågan inte är färdigdiskuterad. Vi kanske får återkomma till den, men då skall vi väga in olika utvecklingsmöjligheter när det gäller att stärka föräldrarnas rätt att välja skola och inte stirra oss blinda 13 på konstruktionen av ett statsbidragssystem. Det handlar nämligen inte om statsbidragssystemet när det gäller Drevdagen, utan det handlar om partipolitisk stelbenthet.
Fru talman! Björn Samuelson har inte begripit ett dugg av den moderata skolpolitiken. Det är faktiskt så, Björn Samuelson, att barn är olika, människor är olika, och en skola som försöker stöpa alla i samma form är en skola som gör många barn olyckliga — ja, en skola som slår ut barn. Moderat skolpolitik innebär att man tar hänsyn till varje elev, till varje elevs möjligheter att utvecklas, till varje elevs anlag, intressen och förutsättningar, och ger varje elev möjlighet att få träna, öva och lära sig saker i sin egen takt. Vi moderater vill ge varje elev möjlighet att lyckas, för om det är någonting som barn i skolan behöver så är det att lyckas och att känna att det går bra. Men för att nå detta mål måste eleverna ha olika möjligheter, olika mycket tid och tillfälle att ägna sig åt olika saker. Det är just detta som den moderata skolpolitiken ger. Björn Samuelson talar om att barn inte har lika förutsättningar hemma. Nej, just det, och det är därför som det är så viktigt att skolan kan fostra, att skolan prioriterar kunskaper och färdigheter som för med sig fostran. Inlärning och fostran går ju hand i hand, och det är barn som inte har så goda förutsättningar som behöver skolans fostran. Det är dessa barn som behöver den hjälp som skolan kan ge, men detta har Björn Samuelson uppenbarligen ingen insikt om.
Fru talman! Björn Samuelson sade att det här kanske inte är sista gången vi talar om statsbidragssystemet, och det kan jag bekräfta. I själva verket är det så att den frågan inte blir föremål för något beslut i dag, utan vi återkommer till den bl.a. när vi skall behandla regeringens proposition om styrning och decentralisering i skolan. Ett elevrelaterat statsbidragssystem skulle ju lösa flera problem, inte bara problemet i Drevdagen. Det skulle lösa friskolornas problem, det skulle göra det möjligt för elever som bor på orter, där det finns flera skolor, att själva bestämma vilken av skolorna de vill gå i. Men när det gäller exemplet Drevdagen vill jag framhålla att där är problemet inte den totala mängden pengar, utan det gäller en ren maktfråga. Vem avgör vilken skola barnen i Drevdagen skall gå i? Enligt det nuvarande systemet ligger den makten hos de kommunala skolpolitikerna, bl.a. hos en av mina partivänner. Jag tycker att ett bättre system vore att makten överflyttades till föräldrar och elever. Det är intressant om Björn Samuelson är öppen för en förändring av systemet i denna riktning. Vi behöver inte vara låsta i detaljer, men själva syftet med en förändring skall vara att stärka föräldrars och elevers möjligheter. Om vpk är intresserad av en diskussion i den frågan öppnar det mycket intressanta möjligheter.

Fru talman! Jag ser möjligheter att framöver föra en dialog och en diskussion med Lars Leijonborg i utbildningspolitiska sammanhang. Barn är olika, säger Ann-Cathrine Haglund. Ja visst, det är därför vi har — Prot. 1988/89:35 reserverat oss till förmån för en kvalitativ utbildning i teckenspråk, men 30 november 1988 denna reservation stöds inte av moderaterna. as SRS a Barn har olika förutsättningar, säger Ann-Cathrine Haglund vidare. De kan komma från olika slags hem, det vet vi. Just därför har vi avgivit en reservation om skolmatskvalitet i ett av de betänkanden som nu behandlas, men ni moderater stöder naturligtvis inte heller denna reservation. Nog tyckte jag att pekpinnen ven genom luften, när Ann-Cathrine Haglund sade att fostran handlar om att hålla reda på pennor och göra läxor. Men nu förstår jag att hon hade en djupare syftning än så. Det var emellertid utifrån Ann-Cathrine Haglunds första anförande som jag ville påpeka att detta, om det görs till verklighet i skolan, medför ytterligare tillkortakommanden för elever som kommer från olika slags hem och har olika förutsättningar, något som Ann-Cathrine Haglund så riktigt påpekade.

Herr talman! Det är väl klart att fostran innebär många saker, och så är det även med moderat skolpolitik. Moderat skolpolitik innebär t.ex. att man skall ta hänsyn till varje elevs behov, anlag och förutsättningar och anpassa skolan efter det faktum att eleverna är olika och behöver olika mycket tid. Det är en del av fostran. En annan del av fostran är självfallet att det måste vara ordning, att eleverna skall ha med sig pennor och böcker, hålla ordning i klassrum och uppehållsrum. Just för elever som inte på annat håll får lära sig sådant är detta viktigt. Det är ganska svårt för en elev att komma ut på en arbetsplats om han eller hon inte har lärt sig att hålla ordning. Då kanske man anklagar skolan för att vederbörande inte fått lära sig att hålla ordning. Fostran är alltså väldigt många olika saker. En del av fostran är att hålla ordning, att ta med sig de saker man behöver. Om skolan prioriterar kunskaper och färdigheter, så för det med sig att det också måste vara arbetsdisciplin och ordning. Det för med sig en hjälp särskilt för de barn som inte får lära sig detta på annat håll, särskilt för de barn som har dåliga förutsättningar hemifrån eller har problem på annat sätt.
Herr talman! Efter alla de besök som jag har gjort ute i den svenska skolan måste jag säga att jag inte känner igen talet om problem med ordningen.

Herr talman! Jag kommer att uppehålla mig vid betänkande 4 och ett särskilt yttrande där om Drevdagen. Men jag vill redan nu yrka bifall till vår reservation 1, mom. 15 i betänkande 2. Där kommer Kaj Nilsson att föra talan. Drevdagen är ett skolexempel på hur engagemanget hos föräldrar inte går att kvävas med styrning uppifrån. I 17 år har en kamp förts för att hålla 175 bygden vid liv. Genom att värna om skolan värnar byborna också om det kulturella och sociala livet, anser vi från miljöpartiet. Statsrådet Göransson skriver i budgetpropositionen för 1988 i bil. 10 bl.a. följande: ”Skolan måste vara en verksamhet i samhället — en kulturinstitution i vid mening. Självfallet har skolan sin specifika uppgift, men den måste också vara öppen för samarbete och vara en resurs i det lokala samhället. Först då kan skolan påräkna att få den respekt, den tillit och ytterst de resurser som den behöver.” Vidare skriver statsrådet Göransson: ”Sedan slutet av 1970-talet har de statliga bidragen till kommunerna minskat utöver vad som varit betingat av minskat elevantal i grundskolan. Det har utgjort ett led i det besparingsarbete som varit nödvändigt för att förbättra samhällsekonomin.” Resultatet har visat sig i vantrivsel, därför att för stora krav ställs på alla inom skolan. Arbetets glädje efterlyses. Det finns arbetsglädje i skolor som bedrivs med alternativ pedagogik eller i små skolor med brukarinflytande där man har en reell påverkan på innehållet i skolan och där man är delaktig i beslut angående skolans skötsel, m.m. I Drevdagen vill man ta ansvar och arbeta för bygdens skola, för bygdens överlevnad och därmed också för skolans överlevnad. Vi i miljöpartiet anser att alla skolor som följer gällande skollag och läroplanens mål och riktlinjer skall ha samma ekonomiska villkor, och valet av skola skall vara fritt. Elevanslagen skall täcka kostnaderna för drift, däremot inte kostnaderna för skolbyggnader och därtill hörande kapitaloch investeringskostnader, vilka kommunen ansvarar för. I de fall där skolorna är för små för att elevanslagen skall räcka skall extra resurser utgå. Det gäller främst mindre glesbygdsskolor som den i Drevdagen. Det är alltså av avgörande betydelse att anslagen fördelas per elev och inte per klass, precis som miljöpartiet har skrivit i det särskilda yttrande som finns i betänkandet, och att glesbygdsskolorna också får extra stöd. Skolan skall vara en resurs i det lokala samhället, säger statsrådet Göransson. Men Drevdagen är ju ett levande exempel på detta. Det är nedbrytande för föräldrarna, för moralen i samhället när de som vill ta initiativ och ansvar blir stoppade och dessutom bötfällda. Hade förslaget om elevanslagen förverkligats, hade man i Drevdagen kunnat disponera dessa medel och inte blivit bestraffad för att ha betalat för sin egen skolgång. Kjell-Olof Feldt har enligt Aftonbladet lagt fram ett förslag som går ut på att staten skall betala en viss summa för varje elev i stället för som i dag lärarnas löner. Det är ju precis detta som vi gröna vill. Det är positivt. Nu gäller bara att hålla tummen i ögat och sätta denna summa per elev så hög att den inte äventyrar de små skolorna. Jag frågar därför Ewa Hedkvist Petersen vad Feldts förslag kommer att innebära. Miljöpartiet anser att det är viktigt att varje skola har en lokal styrelse, med elevoch föräldramedverkan. Den lokala styrelsen skall ha det ekonomiska ansvaret för den egna skolorganisationen, för personalen och måltiderna. Jag vill betona att vpk:s syfte med motionen om skolmåltidsverksamhet är gott, men vi vill inte styra detta från centralt håll utan anser att den lokala styrelsen skall bestämma över skolmåltiderna. verksamhet — det gäller klasstorlek, fördelning av resurser, pedagogisk Prot. 1988/89:35 försöksverksamhet m.m. — fattas av styrelsen på skolan. Nu gäller det att 30 november 1988 gemensamt se till att det nya statsbidragssystemet gynnar eleverna och Im oja personalen i skolan så att detta inte blir ett sätt att snåla på skolan, rycka undan fotfästet för goda initiativ och den livskraft som finns ute i bygderna, såsom i Drevdagen. Hela Sverige skall leva, heter det ju. Låt oss förverkliga denna tes genom ett elevanslag och särskilt stöd till glesbygdsskolor. Herr talman! Jag upprepar mitt yrkande om bifall till den reservation som miljöpartiet har lämnat. Som sagt är Kaj Nilsson vår talesman i den fråga reservationen gäller.
Herr talman! Eva Goés säger att hon i och för sig sympatiserar med vpk:s politik om att garantera kvaliteten i skolmåltiderna men inte är beredd att så att säga löpa linan fullt ut och garantera detta genom lagstiftning från riksdagens sida. Eva Goés lever i illusionen att det går att ordna den kommunala vägen. Grattis, om Eva Goés lyckas med det. Jag gissar att Eva Goés om ett par år kanske kommer tillbaka och är beredd att stödja vpk:s framsynthet inom detta politikens område.
Herr talman! Jag är så lyckligt lottad att jag redan upplevt på den lokala nivån att det går att genomföra det som ni föreslår, att barnen skall få en tredjedel av sitt dagliga näringsbehov i skolan. Detta har vi lyckats med genom stor personalmedverkan och elevinflytande. Därför har jag bara positiva erfarenheter därvidlag.
Herr talman! Det är ju bara att gratulera, även om man har lyckats endast i ett enda enskilt fall. Men det handlar om litet andra saker också. Vi från vpk menar att vi skall slå vakt om likvärdighet i skolan. Det skall vara samma kvalitet på skolan också vad gäller skolmat på olika ställen i landet. Det skall inte avgöras av kommuninvånarnas plånbokstjocklek, av att man är pojke eller flicka eller av att man har en eller annan social tillhörighet.
Herr talman! Jag råkar bo i något som kallas en servicekommun, där vi har delegerat beslutsrätten ner till skolorna. Vi får göra upphandlingar lokalt och bestämma vad vi köper in till skolan. Det kan gälla vilka grönsaker, rotfrukter osv. som vi köper in. På det sättet garanterar vi en bra mat och att barnen äter den. Det går att lagstifta hur mycket som helst, men sedan gäller det också att barnen skall äta maten.

Herr talman! Den brittiska tidskriften The Economist hade i början av den här månaden en lång granskande artikel om det svenska utbildningssystemet. I den artikeln lovordas i många avseenden vårt svenska skolväsende, särskilt då det sätts i relation till andra västländers. Man påpekar att vi i Sverige har varit framgångsrika, då vi kan erbjuda varje barn en rejäl utbildning i ett allmänt grundskolesystem. Man betonar att barn ur olika samhällsklasser i Sverige går tillsammans i samma klass i nio år, utan att nivån på utbildningen för den skull sänks. Man betonar också att tonåringar, som i mer segregerade skolsystem i andra länder skulle tappa intresset för skolan, i Sverige slutför sin utbildning. Särskilt anmärkningsvärt tycker man det är att vi med våra långa avstånd kan klara av att hålla utbildningens kvalitet även i de verkliga glesbygderna. I artikeln betonas att svensken i vuxen ålder hela tiden återkommer till olika former av utbildning: vuxenutbildning, studiecirklar etc. En av anledningarna till detta sägs vara att vi i barnoch ungdomsåren skapat och vidmakthållit ett intresse för kunskapsinhämtande hos det stora folkflertalet. Man gör också en jämförelse beträffande hur stor del av BNP olika länder använder till utbildning. Det visar sig att vi i Sverige ligger i topp med 8 96. Detta har, säger man, satt sina spår i en mycket produktiv befolkning. Det är nyttigt att ibland se på vårt svenska skolväsende med internationella ögon. Det är annars lätt att fastna i detaljer i skolan och inte se strukturerna och det framåtskridande som de faktiskt skapar. Vi försöker i vårt land ta vara på alla barns och ungdomars förmåga och kunnande. Detta är bevisligen en framgångsrik metod. Därför tycker jag det är viktigt att försvara den läroplan som vi arbetar med i grundskolan. Herr talman! De betänkanden som vi nu debatterar gäller en mängd olika motioner om skolan. Det handlar om fyra olika betänkanden. En del av de frågor som tas upp kommer att aktualiseras igen, i samband med att vi i kammaren i februari skall debattera regeringens skolproposition. Flera motioner som tas upp i betänkande 4 angående skolfrågor handlar om skolors arbetsmiljö, mobbning och våldstendenser. Motionärerna är oroliga för att förhållandena i skolan skall försämras härvidlag. Utskottsmajoriteten har enats om att hänvisa till det mycket omfattande arbete mot dessa tendenser som pågår i många kommuner, vid många skolor och även på SÖ. Det finns ett mycket klart stöd för detta arbete i läroplanen, och vår principiella uppfattning är att arbetet i huvudsak måste ske lokalt. SÖ har på regeringens uppdrag sammanställt erfarenheter av skolmåltidsverksamheten. Det har visat sig att ca 100 skolor har någon form av schemalagd skollunch. Uppdraget skall redovisas i höst till kommuner och skolor. Det är ju kommunerna som, utan lagstadgad skyldighet, har ansvaret för skolmåltidsverksamheten. Utskottet är inte berett att ta initiativ till lagstiftning. Jag tycker inte heller att man skall underskatta den lokala opinionen och det arbete som föräldrar, lärare, elever och lokala politiker gör för att förbättra skolmåltidsverksamheten. Det sker väldigt mycket på det här området. I flera motioner i betänkande 4 tangeras frågan om grundskolans Prot. 1988/89:35 statsbidragssystem. Det gäller bl.a. motionerna om hemspråksundervisning 30 november 1988 en men också motionerna om Drevdagen. Mkr Bg Rd än OR I fråga om Drevdagen är vi i utskottet eniga om att riksdagen inte kan eller skall ta något initiativ. Vi har ju den ordningen att det är kommunerna som tar ansvaret för sin skolorganisation. Vi har också redan hört den debatt som varit i dag om ett elevrelaterat statsbidragssystem, vilket tas upp i de särskilda yttrandena. Vi har också tidigare i kammaren haft en frågedebatt om det hela. Jag övergår nu till att kommentera reservationerna i betänkandena 1—3. I betänkande 1 om svenska för invandrare har folkpartiet reserverat sig. Man vill att asylsökande i förläggningarna skall få utbildning utöver grundvux, vilket man kan få efter två månaders vistelsetid. Utskottsmajoriteten hänvisar till att man vill fortsätta på den inslagna vägen, dvs. att satsa resurser på att förkorta väntetiderna i förläggningarna. Behovet av utbildning minskar ju då. I betänkande 2 behandlas läroplansfrågor. Här har centern reserverat sig för sin återkommande motion om en övergripande utbildningspolitisk utredning. Utskottsmajoriteten har, liksom tidigare år, avstyrkt motionen, med motivering att det pågår ett ovanligt flitigt utredande på utbildningsområdet just nu. Vi har just sett resultatet av styrberedningens arbete. Nu har vi utredningar på gång om de tvååriga linjerna på gymnasiet och om skolans uppföljningsansvar. Det pågår försöksverksamhet om ÖGY. Vi har också det breda försöksoch utvecklingsarbete som pågår ute på landets gymnasieskolor. Jag kan försäkra att de regionala aspekterna kommer in i alla dessa sammanhang. Till sist vill jag kommentera betänkande 3 om teckenspråksundervisning. Här behandlas ett antal motioner från alla partier, Björn Samuelson, och de går alla ut på att förbättra skolans teckenspråksundervisning. Remissyttrande har tagits in från SÖ. Det konstateras i motionerna och i SÖ:s yttrande att det behövs åtgärder när det gäller teckenspråksundervisningen. Beträffande hörande skolelever med döva syskon eller föräldrar anser SÖ att en fast, reglerad möjlighet till undervisning i teckenspråk bör finnas i förskola, grundskola, särskola, sameskola och gymnasieskola. För detta har SÖ begärt anslag i sin petita för 1989/90. Utskottet förutsätter att frågan aktualiseras i det pågående budgetarbetet och att riksdagen därigenom får möjlighet att återkomma i frågan. Som vi hörde av Björn Samuelson har vpk reserverat sig på en punkt. Det gäller teckenspråksundervisning för föräldrar till döva eller hörselskadade barn. Utskottsmajoriteten hänvisar här till SÖ:s yttrande om de möjligheter som faktiskt finns i dag — det finns ju möjlighet att få sådan undervisning, vilket man inte kunde tro av Björn Samuelsons anförande. Majoriteten hänvisar också till att frågan kan uppmärksammas inom ramen för handikapputredningen. Herr talman! Jag vill till sist yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkandena 1—4 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag har läst samma artikel som Ewa Hedkvist Petersen, men jag drar kanske också några andra slutsatser av den. I artikeln fanns ungefär samma resonemang som vi ibland brukar möta om att vi har världens dyraste skola. Det är sant i en viss bemärkelse. Det beror på att vi har så långa avstånd i vårt land, att vi har skolskjutsanordningar och alla de skolsociala anordningar som många andra länder saknar. Om man i stället utgår ifrån de rena utbildningsinsatserna, dvs. lärarkostnader och skolledning, är vi ganska jämförbara med de flesta andra industriländer. Även om man tycker att systemet är bra och att man utomlands uppskattar det utbildningsväsende vi har, så har vi bekymmer. Det är det vi diskuterar, men som Ewa Hedkvist Petersen gick förbi. Bekymret är att alla dessa kurvor pekar nedåt. Skolans andel av BNP minskar och skolans andel av statsbudgetens totala omslutning minskar. Kostnadsövervältringen från staten till kommunerna ökar. Därmed ökar risken för att vi får en ojämlik utbildningsstandard i olika delar av landet. Det är dessa problem som vi sätter fingret på och som det vore bra om Ewa Hedkvist Petersen också funderade litet grand över. I detta sammanhang kommer vårt resonemang om en övergripande utbildningsutredning in i bilden. Det handlar inte om att man skall göra en lång rad delutredningar på olika områden, även om det säkert också behöver göras. Det handlar i stället om att sätta in utbildningen i sitt vidare sammanhang i samhället och ge utbildningen den plats som den förtjänar. Det måste göras för att vi tillsammans skall kunna freda utbildningsområdet från alla de stora besparingar som gång efter annan drabbar utbildningen, och som återigen hotar vårt utbildningsväsende. Man kan naturligtvis vara optimistisk och blåögd som Eva Göes och säga, att om vi bara får ett sådant här statsbidragssystem och samtidigt ser till att det inte sker några besparingar på vägen, blir det jättebra. Om man skulle kommunalisera lärarkåren och införa något slags enhetsbidrag för skolan, som kanske också bakas in i något annat — man talar om åldersrelaterade bidrag, barnomsorg, äldreomsorg, skola — är jag ganska rädd för att det försvinner en och annan miljard kronor på vägen. Då gör vi det svenska skolväsendet en björntjänst.
Herr talman! Ewa Hedkvist Petersen framhåller att vi skall försvara den skola vi har och talar om att The Economist berömmer den svenska grundskolan. Det finns naturligtvis oerhört mycket i den svenska skolan som är bra. Vi har emellertid också oerhört stora problem. Internationellt sett satsar vi mycket pengar på den svenska skolan. Vi borde därför nå mycket bättre resultat än vi gör. Det visar sig inte minst i SÖ-undersökningen om lärarnas attityder. Vi har en lojalt och hårt arbetande lärarkår. Man framhåller emellertid att man har problem med arbetsmiljön och med stoffträngseln och att man har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter. Det finns också förtroendeklyftor. Skolan har ju under de senaste åren fått ta åt sig alltmer av alla möjliga uppgifter. Det tränger ut det som är skolans huvuduppgift, nämligen undervisning och förmedling av kunskap och färdigheter. Jag vill fråga Ewa Hedkvist Petersen varför ni sätter er emot att målen Prot. 1988/89:35 preciseras, att kunskaper och färdigheter lyfts fram och att man därmed får 30 november 1988 den arbetsdisciplin som är fostrande och som motverkar våldstendenser OCh = Yr... «bnifiåon, = mobbning? Varför vill ni inte vidga valfriheten för eleverna? Det är nämligen ett annat problem i den svenska skolan. Valfriheten är för liten för eleverna inom skolan. Möjligheten för föräldrarna att välja skola är också alldeles för liten. Man kan varken välja inom det allmänna skolväsendet eller välja en fristående skola. Drevdagen är ett exempel där konflikterna har nått sin spets. Det finns även många andra föräldrar i Sverige som vill välja skola och som satsar mycket för att hålla sina barn i en fristående skola, medan andra inte kan göra det. Varför skall inte alla föräldrar få välja skola för sina barn? Varför går ni emot ett elevrelaterat statsbidragssystem? Huvudfrågan, Ewa Hedkvist Petersen, är egentligen om myndigheterna alltid vet bättre än föräldrarna vad som är bra för eleverna.

Herr talman! Den svenska grundskolan bärs upp av två grundläggande principer, Ewa Hedkvist Petersen. Den ena är att vi skall ha ett enhetligt skolsystem, så att man bl.a. skall ha möjlighet att flytta och möta samma skola var man än befinner sig i landet och kunna komma in i undervisningen. Den andra är likvärdighetsmålet. Från vpk:s sida hävdar vi att skolmatens kvalitet är ett viktigt likvärdighetsmål. Delar inte Ewa Hedkvist Petersen den uppfattningen? Vi anser att det är ett viktigt likvärdighetsmål mot bakgrund av att vi vet att det har gjorts nedskärningar på skolmatens område. Vi vet också att det finns förändringar i familjeförhållanden och annat. Vi kan därför inte från vpk:s sida ifrån denna riksdag sätta vår tillit till lokala opinioner. Jag vill sedan ta upp frågan om teckenspråk. Jag kan naturligtvis också läsa i betänkandet att det nu finns visst förmedlande av undervisning i teckenspråk för syskon till hörselskadade barn. Till viss del gäller det också för föräldrar. Skillnaden mellan vpk och socialdemokratin, gestaltat i form av Ewa Hedkvist Petersen, är att vi vill gå till handling. Vi vill göra beställningar så att också föräldrar skall garanteras sådan utbildning. Vi hänvisar således inte till några yttranden ifrån myndigheter, utan vi vill styra och ställa ifrån riksdagens sida även i denna fråga, så länge som vi har en minoritetsregering.

Herr talman! Jag tror mig ha bidragit till den här artikeln i The Economist, eftersom jag var en av dem som den engelske journalisten intervjuade under sin veckolånga vistelse i Sverige. Vid det tillfället underströk jag att mycket är bra i den svenska skolan, såväl i ett internationellt perspektiv som utifrån andra utgångspunkter. Jag tycker att det är viktigt att upprepa att det är mycket som är bra i den svenska skolan. Jag hoppas att denna artikel leder till att många socialdemokratiska skolpolitiker regelbundet börjar läsa The Economist. Tidningen innehåller i nästan varje nummer artiklar om skolproblem, som diskuteras utifrån europeiska och amerikanska erfarenheter. Det finns en del inspiration att hämta där. 81 Vi som på olika sätt verkar i det svenska skolsystemet vet att det finns 30 november 1988 många problem. Ett problem som ofta diskuteras i The Economist är behovet av att vitalisera tonårsskolan, dvs. högstadiet och gymnasiet. Det är ett problem som är synnerligen aktuellt även i Sverige. Jag tror att det som i grunden behövs är ett större engagemang från de lokalt verksamma — från lärare, från elever och från föräldrar. Det bästa sättet att åstadkomma det är att göra så att dessa människor känner att de har en avgörande makt över skolan. Det som de vill genomföra skall inte hindras av allsköns byråkrati av olika myndigheter — skolstyrelser, länsskolnämnder och skolöverstyrelsen — eller av stadganden som riksdagen har fattat beslut om. Det skall i de flesta fall vara möjligt att förverkliga de idéer som kommer fram. Om vi inför rätten att välja skola och förändrar statsbidragssystemet så att det blir elevrelaterat, får vi för första gången en ny princip knäsatt i Sverige, nämligen att en skola bara överlever om eleverna vill gå där. Detta tror jag är en mycket viktig förutsättning för vitaliseringen av skolan framöver. När det gäller undervisningen av dem som väntar på ett asylbeslut hade Ewa Hedkvist Petersen inget nytt argument utöver dem som finns i trycket. Det finns ett uttryck som säger följande: Det goda skall inte bli det bästas fiende. Det bästa är naturligtvis om väntetiderna kraftigt förkortas. Men om vi inte lyckas förkorta väntetiderna, är det då inte angeläget att vi använder den tiden till att ge dessa människor undervisning i svenska?
Herr talman! Jag skall försöka beta av frågeställningarna under den korta tid jag har till förfogande för min replik. Jag börjar från slutet med att vända mig till Lars Leijonborg. Vi kan vara överens om att det är mycket viktigt med ett engagemang från lärare, elever, skolpersonal och lokala skolpolitiker. Det är grunden för att det svenska skolväsendet skall fortsätta att vara så bra som vi har byggt upp det till. Lars Leijonborg talade också om makt. Det är klart att makt är bra, men det beror på hur den används. Det är inte bra att utövande av makt innebär att man beskär andras makt, andras möjlighet att få vad de har rätt till. En av bristerna med det elevrelaterade statsbidragssystemet, som moderaterna och folkpartiet föreslår, är ju att det undergräver andra föräldrars möjligheter att få en undervisning för sina barn där de vill ha den. Pengarna måste ju användas till alla barn i en kommun, i ett rektorsområde. Detta har inte Lars Leijonborg talat om. Han säger att vi skulle kunna sjösätta en princip. Det har ju de borgerliga partierna försökt göra många gånger. De har försökt införa ett vårdnadsbidrag, som i princip är ungefär detsamma som skolpengen, men det sade väljarna nej till. Låt mig sedan gå vidare till Björn Samuelson och frågan om skolmaten. Jag tycker fortfarande att man inte skall underskatta det engagemang som föräldrar och elever visar när det gäller skolmaten. Det har varit dåliga förhållanden i en del kommuner då det gäller skolmaten, men man har fått till stånd förändringar. Eva Goés kunde ju berätta om en kommun där man haft möjlighet att förbättra det hela. Vi måste gå vidare på det sättet — det skall inte behövas lagstiftning från statsmakten. Björn Samuelson tog på nytt upp teckenspråket. Jag tycker att Björn Samuelson gott kan läsa direktiven till handikapputredningen. De ger stora Prot. 1988/89:35 möjligheter för den utredningen att ta upp just den fråga som gäller föräldrar 30 november 1988 till döva barn och deras möjligheter att som ett led i barnens habilitering få = Tmo.oorojermn kunskaper i teckenspråk. Sedan riktar jag mig till Ann-Cathrine Haglund, som säger att vi har oerhört stora problem i den svenska skolan. Jag tycker att det är att ta till i överkant. Vi har problem, och de problemen skall vi lösa. Vi har under årens lopp visat att vi är duktiga på att lösa problem i den svenska skolan på alla de nivåer som finns inom skolväsendet. Nu säger vi att vi skall lägga ansvaret ännu längre ned, på kommunerna. Det är bra, det är där man kan lösa problemen. Men oerhört stora är de inte. Till sist vill jag säga till Larz Johansson att han har en övertro på vad en utredning kan göra. Jag vet att det regionala engagemanget, som Larz Johansson efterlyser och skriver om i reservationen, finns med i de utredningar som nu är i gång. Det regionala engagemanget finns också hos alla de regionala och lokala myndigheter som har med skolan och skolans utveckling att göra. Varhelst man kommer talas ju om att utbildning är motorn i den regionala utvecklingen. Detta medvetande finns alltså. Det behövs inte någon ny stor skolkommission för att föra fram det.

Herr talman! Ewa Hedkvist Petersen sade flera gånger att det är viktigt med engagemang från bl.a. föräldrar. Det bästa sättet att engagera föräldrar och ge dem möjlighet att påverka är att låta dem välja den skola som deras barn skall gå i, antingen en skola inom det allmäna skolväsendet eller en fristående skola. I dag kan vissa föräldrar välja, vissa föräldrar som har pengar kan välja skola, men de flesta kan det inte. Även vissa föräldrar med stort engagemang för sina barn kan välja skola, om de vill göra en uppoffring, men alla kan inte det. Med ett elevrelaterat statsbidragssystem öppnar man ju möjligheter för alla föräldrar att välja skola. Alla föräldrar kommer inte att begagna sig av den möjligheten, men känslan av att kunna påverka sina barns skolgång är oerhört viktig för föräldraengagemanget. Dessutom skulle vi kanske få fram skolor med olika inriktning. Jag tror att det vore bra för skolväsendet över huvud taget. Vi skall lösa problemen, säger Ewa Hedkvist Petersen och erkänner att det finns problem i den svenska skolan. Lyft då fram kunskapsmålet! Lyft då fram att undervisningen är viktig och att förmedlandet av kunskaper och färdigheter är skolans huvuduppgift! Rensa bort allt möjligt annat som tränger igenom både i skoldagen och i ämnena! Lyft fram det väsentliga! Det är första förutsättningen för att höja kvaliteten i skolan. Öka tillvalsmöjligheterna i skolan! Det är helt riktigt att vi måste vitalisera ungdomsskolan, som Lars Leijonborg talade om. Det gör man genom att öka tillvalsmöjligheterna på högstadiet, så att eleverna får välja efter sina förutsättningar och anlag. Och, till sist, öka möjligheten att välja skola! Ni säger ju nej till det, och det är då som vi får problem i skolan. Elever är nämligen olika. Stoffträngseln är stor — det har lärarna själva omvittnat — och det ger problem. Skolan kan inte uppfylla de krav som man bör kunna ställa på den, om vi inte lyfter fram kunskapsmålet.

Herr talman! Jag kan väl erkänna att jag själv är litet rebellisk av och till. I varje ledamot bor det kanske en liten anarkist. Men vi visste väl inte att Ewa Hedkvist Petersen hade utvecklat detta så långt att vi kan förvänta oss att hon i nästa års förstamajdemonstration kommer att bära omkring ett plakat med texten ”Stoppa lagstiftningen” eller ”Krossa lagstiftningen”. Enligt Ewa Hedkvist Petersens uppfattning förkväver ju lagstiftning lokal opinion. Så är det naturligtvis inte. Sådan lagstiftning finns, men inte i det här fallet. I det här fallet handlar det om att garantera bl.a. ett likvärdighetsmål med avseende på kvaliteten på skolmaten.

Herr talman! Detta med lokalt inflytande kan vara komplicerat. Det är inte alldeles säkert att man löser alla problem i och med att man för ner dem på klassrumsnivå. Jag skulle i och för sig kunna föreställa mig en klass där det fanns föräldrar, t.ex. Lars Leijonborg, Björn Samuelson och Ann-Cathrine Haglund, och jag är inte riktigt säker på att de skulle vara överens om vilken sorts skola de skulle forma i den klassen. Det hela är kanske litet mer komplicerat än så. Att jämföra vårdnadsbidrag och ett elevrelaterat statsbidrag till skolan är noginte helt rättvisande. Det är faktiskt så att barnen i barnomsorgen kan tas om hand på litet olika sätt — endera i större grupper i barnstugor, enskilt, i en mindre grupp i familjedaghem osv. Det finns alltså många varianter när det gäller barnomsorgen. Men det är klart att man kan fundera över det som Ewa Hedkvist Petersen säger. Om finansministern mot all förmodan skulle driva igenom ett elevrelaterat statsbidrag till skolan, innebär det automatiskt att vi också får en vårdnadsersättning? Vårt krav om en övergripande utbildningspolitisk utredning handlar faktiskt om ganska mycket mer än ett regionalt engagemang. Jag försökte i mitt inledningsanförande beskriva vad det handlar om och alla de aspekter på utbildningspolitik som borde kunna belysas i en sådan utredning. Det är mycket lätt att ständigt komma tillbaka till denna styrberedning. Men den hade faktiskt ett relativt begränsat uppdrag och framför allt begränsad tid till sitt förfogande. Alla partiers representanter var dock överens om att en lång rad viktiga utbildningsfrågor måste lämnas därhän, därför att tiden inte medgav behandling av dem och därför att utredningen eljest tenderade till att bli en ny skolkommission. Det finns ett stort behov av en övergripande översyn av vårt utbildningsväsende.
Herr talman! Ann-Cathrine Haglund talade om kunskapsmålet som om det inte fanns i vare sig skolan eller i läroplanen. Men både i skolan och läroplanen finns intentioner om att skolan faktiskt skall förmedla kunskaper. Den medvetenheten finns hos såväl lärare som elever och föräldrar. Självklart är det så. Vad vi i utskottsmajoriteten inte ville gå med på var att göra en koppling mellan kunskapsmålet, arbetsdisciplinen och arbetet mot mobbning och våld. Vi anser nämligen att det i läroplanen finns betydligt bättre skrivningar om vad som skall vara skolans uppgift. Där tas med kunskap, fostran och även den sociala roll som skolan skall spela. Vi anser att det är på den grunden arbetet mot våld och mobbning skall drivas samt att det skall ske lokalt. Vi i riksdagens kammare skall inte göra tolkningar av läroplanen i frågor som rör förhållanden ända in i klassrummet eller hos den lokala skolenheten. Vi vet att det finns grund för att arbeta mot våld och mobbning i dagens läroplan samt genom det arbete som SÖ har gjort. Många arbetar också med dessa frågor. Vi i riksdagen skall inte komma med pekpinnar i dessa avseenden. Så till frågan om att välja skola. Det låter bestickande att alla skall få välja skola. Men med konstruktionen på det elevrelaterade statsbidragssystem som moderaterna och folkpartiet föreslår kommer andra föräldrar att drabbas. Alla kommer inte att kunna välja skola för sina barn. Pengarna räcker helt enkelt inte till för det, om man skulle dela upp det och ge ut det som en elevpeng. Vi måste i stället se till behoven, och det är också utmärkande för styrberedningens förslag. Det rör sig alltså om ett behovsrelaterat statsbidragssystem. Man utgår helt enkelt ifrån de behov som finns. I debatten låter det ibland som att det statsbidragssystem som vi har i dag aldrig kan tillgodose de behov som föräldrarna har för sina barns skolgång. Det kan det visst. Inom ramen för detta statsbidragssystem förekommer det diskussioner i kommuner och byar om hur skolan skall organiseras. För det allra mesta löser man problemen i samförstånd efter förda diskussioner. Med styrberedningens förslag vill man låta kommunerna ta ett ännu större ansvar.

Herr talman! Får jag be statsrådet Bengt Göransson och gärna också övriga ärade ledamöter av kammaren att slå upp s. 15 i utbildningsutskottets betänkande 2. Jag har väckt en motion beträffande handskrivning, dvs. en av våra basfärdigheter. Om en värnpliktig av i dag eller en elev i grundskolan får ett handskrivet brev från mormor eller farmor kan vederbörande i allmänhet inte läsa det själv. Skälet är att den generation som jag nu utpekar som farmödrar och mormödrar eller farfädrar och morfädrar i skolan lärde sig den handstil som vi nu kallar för äldre handstil med öglor och sammanbindningar. I kammaren finns många yngre ledamöter, men jag tror att de flesta av dem behärskar den handstilen. År 1972 påbörjades ett experiment med någonting som så småningom ledde till den s.k. SÖ-stilen. Det är fråga om att texta i kursiv form. Vi kan se detta sätt att skriva när våra barn och barnbarn, som har gått i grundskolan, skall meddela sig med omgivningen. Många av dem textar med förvånansvärd snabbhet. Jämfört med stilen med öglor och sammanbindningar, som vi äldre har lärt oss, är dock skrivhastigheten ringa. Det kom man underfund med för några år sedan när SÖ gjorde en enkät bland lärare. Resultatet av den väckte stor uppmärksamhet. Det visade sig nämligen att lejonparten av lärarna ansåg att SÖ-stilen var förkastlig. Dels hade skrivhastigheten minskat radikalt, dels var det över huvud taget svårt för eleverna att tyda icke textad eller maskinskriven skrift i brev.

Det kan sägas att vi har fått en privilegierad grupp och en handikappad grupp i fråga om en basfärdighet. Jag tror faktiskt att den här frågan är ganska väsentlig. Det hade jag hoppats att även utskottet skulle tycka. När jag för första gången väckte en motion i ärendet för två tre år sedan skrev utskottet en överslätande text så däri förbigående. På s. 15i förevarande betänkande står att utskottet har fått veta att SÖ kommer att ge ut ett kommentarmaterial om handskrivning under hösten 1988. SÖ:s råd till skolorna kommer att vara att ambitionsnivån när det gäller undervisningen i handskrivning bör slås fast i skolans arbetsplan och att alla lärare skall ha ett gemensamt ansvar för undervisningens genomförande. Det där låter bra, men nu frågar jag, herr talman: Vilken handstil är det som skall tillämpas? Eller skall det bli så som lärarna uppfattar situationen för närvarande, nämligen att de får lära ut vilken handstil som helst? Fråga en grundskolelärare på lågstadiet vilken handstil som SÖ har anvisat och vederbörande svarar: Vi har valfrihet. Vi kommer därmed att inte bara få två olika handstilar i den svenska nationen, utan vi kan få ett flertal. Frågan är hur det i en nära framtid kommer att bli med möjligheterna att skriftligen meddela sig med sin omgivning och bli förstådd. Det skulle vara värdefullt, tror jag, om statsrådet eller utskottsmajoritetens socialdemokratiska företrädare Ewa Hedkvist Petersen nu ville ge litet närmare information kring det här. Jag utgår nämligen ifrån att detta är ett ärende som har varit föremål för även departementets funderingar, eftersom SÖ nu på sistone har kommit att inse att SÖ-stilen är förkastlig.

Herr talman! Jag vill ta upp en motion som jag skrivit om bildämnet och som utskottet avstyrker med hänvisning till att det pågår ett omfattande utvecklingsarbete på bildspråkets område. Det låter onekligen imponerande, det som står i betänkandet. Men hur är det i verkligheten? Med tanke på det betänkande om u-länder som diskuterades alldeles nyss här i kammaren, skulle jag vilja påstå att Sverige är ett u-land när det gäller bildämnet. Vi skulle behöva bistånd från t.ex. Finland, som har kommit mycket längre än vad vi gjort på detta område. Ja, i Sverige har utvecklingen snarast gått baklänges. Undervisning i ämnet i bild är en mycket knapp vara i den svenska skolan numera. Föreningen Svensk form har i en studie kommit fram till att ämnet bild nästan helt försvunnit i gymnasieskolan sedan det 1965 upphörde att var obligatoriskt. Det här förhållandet kan bevisas med exempel från Göteborg. På Prot. 1988/89:35 Hvitfeldtska gymnasiet med 1 800 elever och enbart teoretiska linjer, dvs. 30 november 1988 sådana linjer där bild och musik i huvudsak har sina timmar, finns endast en = Tra. rteson, = bildlärare. Chalmers tekniska högskola upplever att arkitektstuderande under senare år saknar förmåga och kunskap när det gäller att framställa sina idéer. Förmågan att teckna på fri hand har även betydelse för andra teknologer. Utskottet hänvisar även i år till projektet Kultur i skolan. Det är flera år sedan det projektet avslutades, och det har inte inneburit någon förändring när det gäller synen på ämnet bild i skolan. Det projektet utgick också snarast från en estetisk syn på bildämnet. Det är naturligtvis inte fel, men det är en annan dimension än den jag har framfört i min motion. Ett sådant snävare perspektiv innebär vidare ett avståndstagande från de pedagogiska vinster och den förstärkning av elevernas intellektuella utveckling som en bredare bildundervisning kan ge. Ett informationssamhälle kan inte acceptera visuell analfabetism. Man skall heller inte underskatta vad övning av visuell förmåga kan tillföra förmågan att tänka kreativt. Jag måste säga att utbildningsutskottet inte precis ger uttryck för ett kreativt tänkande när man hänvisar till gamla projekt eller pågående utredningar. Jag skulle önska att riksdagen kunde ansluta sig till den syn på bildämnet som jag framför i min motion, nämligen att bilden är ett sätt att kommunicera, jämförbart med språket. Varför skall vi diskriminera bilden så som vi gör i svensk undervisning? Jag skall noggrant ta del av SÖ:s rapport, som utskottet hänvisar till. Det är möjligt att den kan ge upphov till förändringar av synen på bildämnet. Men jag är inte lika optimistisk som utskottet. I värsta fall får jag väl återkomma i januari.

Herr talman! Jag skall först och främst be att få yrka bifall till Eva Göes reservation 1 under moment 15 i betänkandet 2 om vissa läroplansfrågor. Det var intressant att Ewa Hedkvist Petersen i ett sent inlägg kom in på skolans kunskapsmål. Det är kanske inte så självklart som det har framställts här i debatten vad slags kunskaper vi vill ge våra barn och ungdomar. I varje fall skulle jag vilja använda det svaret som en ram kring intentionerna i den reservation som Eva Goéäs har gjort i utbildningsutskottet. Det gäller alltså en reservation till förmån för centermotionen Ub270, som vill ge regeringen till känna att de humanistiska och estetiska ämnena ges företräde framför satsningar på datorer — i första hand i grundskolan, skulle jag vilja tillägga. Vi vänder oss mot den snabba och häftiga utvecklingen av förståndskunskaper som sker i vår skola och vårt samhälle, i skolan ofta i form av ett själlöst faktainsamlande. Ofta sker detta på erfarenhetskunskapens bekostnad. Ute i samhället håller man faktiskt på att dränera också vuxna på erfarenhetskunskaper. Det är t.o.m. så att en andra klass av medborgare håller på att växa fram. Som motionären uttrycker det håller vi på att utveckla en förlorad generation. Det är särskilt oroande när det gäller barn och ungdomar, som av naturliga skäl saknar erfarenhet men som också 87 saknar möjlighet att välja därför att de inte vet vilka alternativ som finns. Detta är en stor ekonomisk fråga. Det gäller investeringar, som riskerar att dra undan resurser från humanistiska och estetiska ämnen, ibland på ett elementärt behovsplan. Vi har sett att tillgången på andra läromedel sinar. Elevernas möjlighet till kreativa verksamheter är väl så viktiga som deras möjligheter att manipulera datorer — ja, viktigare, enligt min mening. Specialisering när det gäller användning av datorer borde vänta till gymnasieskolan, utom i vissa undantagsfall. Samtidigt bör elever på gymnasieskolan, främst tekniker och ekonomer, ges motsvarande ökade möjligheter att komma i kontakt med humanistiska och kreativa ämnen. Sammanfattningvis skulle jag vilja säga: Låt de humanistiska och estetiska ämnena stärkas! De måste stärkas. Å andra sidan finns det anledning att skynda långsamt när det gäller satsning på datorer.
Herr talman! I utskottets betänkande hänvisar vi till att riksdagen har tagit beslut om åtgärder för att utveckla skolans dataundervisning — det gjorde vi under förra riksmötet. Beslutet grundar sig på ett förslag från en arbetsgrupp som har arbetat med hur man skall utveckla dataundervisningen. I det sammanhanget betonades att datorn skall vara ett pedagogiskt hjälpmedel — inte minst för elever med handikapp, som ju kan ha stor nytta av datorer. Det sägs också att det är viktigt att alla människor får grundläggande kunskaper om datorer, så att det är människan som styr tekniken och inte tvärtom. Det kan väl inte vara något fel med med det, eller hur, miljöpartiet? Sedan tycker jag inte man skall sätta de olika kunskaperna i motsatsställning till varandra. Det behöver ju inte vara ett antingen-eller — antingen datakunskaper eller humanistiskt/estetiska kunskaper — utan kan också vara ett både—och. Oavsett om grundskolan tar upp det här eller inte, vet vi att barnen i väldigt tidig ålder kommer i kontakt med datorer på ett eller annat sätt. Det kan väl ändå inte vara fel att också i grundskolan ta upp både hur de används och vikten av att det är människorna som styr tekniken, inte tvärtom?
Herr talman! Jag vill stödja den uppfattning som motionären har — det är faktiskt den motsatta. Birgitta Hambraeus upplever att datorerna försvårar direktkontakten mellan människor. De formaliserar och utarmar informationsinnehållet och dränker oss i en mängd information som vi inte söker. Det är det som är problemet. Det har visat sig att gymnasister som sysslar alltför mycket med datorer drar sig undan umgänget med kamrater och får en smal syn på umgänge med andra människor. Att det sedan finns ett spontant intresse bland yngre elever är helt klart. Det får de naturligtvis ha — det är inte det vi vänder oss emot. Vi tycker att skolan först och främst skall utveckla barnens omdöme och ge dem ett rikt språk, så att de kan uppleva kulturell mångfald samt känna glädje och förståelse när det gäller människans ansvar och möjligheter. Sådant kan man kanske inte uppleva med den snäva syn som kan bli följden av det alltför myckna användandet av datorer. Den ekonomiska aspekten är heller inte oväsentlig. Väldigt mycket pengar satsas ju i detta sammanhang, till förfång för andra satsningar i skolan.
Herr talman! Jag vill ännu en gång erinra om att vi har antagit ett program för dataundervisning i skolan. Det är ett synnerligen väl avvägt program. Det handlar här inte om antingen-eller utan om både-och. Jag tycker att Kaj Nilssons argumentation verkligen utgör ett stöd för kravet att frågan om datorer skall tas upp i skolan. Hur används datorerna, och vilken roll skall de få spela i människors liv, i den verklighet som ungdomarna lever i? Det skadar aldrig att man resonerar om sådana här saker. Vidare är det viktigt att man får praktiska erfarenheter av hur datorerna används. De är ju så vanligt förekommande i vårt samhälle. Skolan bör således få utgöra en del av den verklighet som gäller. Återigen yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.
Herr talman! Om det förhöll sig på det sätt som Ewa Hedkvist Petersen här beskriver, skulle jag hålla med henne. Men den stora debatt som skulle föregå införandet av datorer fördes ju aldrig. Någon ideologisk debatt t.ex. haraalltså aldrig förts. Tekniken kom först, och sedan får den vara avgörande. På det praktiska planet är det tyvärr på det sättet — i varje fall har jag upplevt att det är så — att lokala satsningar på datorer gör att andra investeringar får stå tillbaka.

Herr talman! Jag vill bara helt kort kommentera utskottsmajoritetens skrivning beträffande motion 1987/88:Ub285 angående servicematerial i maskinskrivning. En expertgrupp fick i maj 1985 tre månader på sig för att ta fram ett servicematerial. Materialet levererades till SÖ den 19 augusti samma år. Sedan dess har man från lärarhåll med jämna mellanrum efterlyst materialet. Man har då informerats om när materialet skulle ges ut. Tyvärr har tidpunkten härför ideligen flyttats fram. Så sent som den 18 mars i år svarade statsrådet Bengt Göransson i en frågedebatt att materialet enligt uppgifter från SÖ skulle finnas tillgängligt inför detta läsår. Nu har snart hela höstterminen gått utan att det utlovade materialet lämnats ut. Ewa Hedkvist Petersen sade här nyss att datorer är viktiga i undervisningen. Det anser också jag, särskilt som de kan vara till nytta för många handikappade elever. Men det är också viktigt att man får lära sig att använda tangentbordet på ett riktigt sätt. Det aktuella materialet syftar just till att underlätta inlärningen i detta avseende. Jag beklagar verkligen att SÖ uppenbarligen inte ger vare sig statsrådet eller riksdagen korrekta uppgifter. Jag förutsätter att utbildningsdepartementet ser till att SÖ omedelbart tar fram det aktuella materialet, som väl legat i någon byrålåda under de här tre åren.

Herr talman! Jag begärde tidigare replik på Larz Johanssons anförande med anledning av hans påhopp när det gällde frågan om nedskärningarna. Han menade bl.a. att det jag tidigare hade sagt vittnade om att jag var blåögd. Men det har ju förekommit stora nedskärningar under de senaste tio åren. Jag menar att det inte får vara så i fortsättningen. Även om elevunderlaget sviktar, måste man satsa på barnen. Barnen är ju vår framtid, och barnen måste få kosta. Vi vet att med ett större föräldraoch elevengagemang kan kostnaderna för skolan bli mindre. Det viktiga är ju vad man prioriterar i skolan. Själv har jag praktiska erfarenheter av att elever har påverkat budgeten och varit med vid planeringen av inköp av läromedel, förbrukningsmaterial osv. för det kommande läsåret. Det rör sig alltså om kapitalinvesteringar. Man måste sätta tilltro till barnen — det är vad det handlar om i dag i skolan —, men denna tilltro saknas. Ofta kommer reglerna uppifrån eller utifrån. Som det är i dag tillåts inte barn, föräldrar, elever och skolans personal att tänka självständigt. Man kan fråga sig varför det ofta är lärarbarn som går i de alternativa skolorna — exempelvis Waldorfeller Montessori-skolorna. Jo, där känner man att man har ett inflytande, att det finns ett engagemang och att det finns arbetsglädje. Dessutom inriktar man sig i mycket stor utsträckning på humanistiska och estetiska värden. Det är den lokala skolan som måste få bestämma vad som skall prioriteras.

Herr talman! Riksdagens ständigt återkommande debatter om fasta förbindelser över Öresund har litet av TV:s långkörare Grevinnan och betjänten över sig. När vi nu nästan på årsdagen av den senaste i raden av debatter i detta ämne åter skall diskutera den här frågan, är det inte enbart samma procedur som förra året som upprepas, utan i sina huvudbeståndsdelar är det samma procedur som varje år. Jag satte mig ned och gick igenom trafikutskottets olika alster i detta ärende under de år som jag själv har suttit här i riksdagen. Det är ganska lätt att konstatera att det som vi under denna tid och tiden dessförinnan har fått uppleva är en enda rad av utredningar som hela tiden kommit och gått. De har haft litet olika namn. Det har varit utredningar, kommissioner, expertgrupper, enmansutredningar, delegationer och beredningar. Allihop har de arbetat intensivt och i stort sett bara lämnat två saker efter sig. Det ena är en uppsjö av publikationer, det andra är en rad frågetecken som politikerna kunnat ta som förevändning för att tillsätta nya utredningar. Så har karusellen snurrat vidare. Därför har också Öresundsfrågan under senare decennier kunnat stgöra som svenskt utredningsväsendes främsta försörjningsinrättning. Möjligen kan den vara nöjd som sett som sin främsta uppgift att driva frågan i långbänk. Det har nämligen blivit det enda resultatet. Därmed har vi också, kanske omedvetet, fattat det sämsta av alla beslut, nämligen inget beslut alls. Uppenbarligen styrs denna kammare av ett slags Öresundsteorem, som säger att i valet mellan att säga ja eller nej till en fast förbindelse över Öresund, säger vi ingenting alls. Trots att det förmodligen hela tiden har funnits en majoritet i denna kammare för ett ställningstagande i någondera riktningen. Jag tror att det är viktigt att man aldrig underskattar betydelsen av osäkerhet när det gäller investeringar i nödvändig infrastruktur. Jag talar om osäkerheten för näringslivet, som inte vet var man skall göra sina investeringar. Jag talar om osäkerheten för enskilda människor som inte vet var jobben kommer att finnas — om det över huvud taget kommer att finnas några jobb. Jag talar om osäkerheten för politiker och samhällsplanerare som inte vet var näringslivet kommer att etablera sig, var enskilda människor kommer att arbeta och var nödvändiga bostäder, skolor och barnomsorg måste finnas. Det ligger ett slags inverterad dynamik i denna osäkerhet — en osäkerhet som inte får underskattas och en dynamik som skulle kunna användas på ett betydligt bättre och mera produktivt sätt. Herr talman! Debatten i dag kommer åtminstone att visa på en sak, nämligen att de olika politiska partierna har bestämt sig för vad de anser i frågan om fasta förbindelser över Öresund — alla utom ett parti: socialdemokraterna. Det är både beklagligt och beklämmande att det största partiet, som dessutom befinner sig i regeringsställning, på detta sätt fortsätter att förhala problemets lösning. Det är mycket av vilja, sällan våga och framför allt aldrig någonsin kunna över det socialdemokratiska agerandet i denna fråga. I den reservation som vi moderater har fogat till trafikutskottets betänkan de nr 3 har vi utvecklat varför vi anser att en satsning på en fast förbindelse Prot. 1988/89:35 över Öresund är nödvändig. Vi kan konstatera att goda förbindelser över 30 november 1988 Öresund är av central-betydelse för Sveriges kontakter med övriga Europa. Za de En hög trafikstandard är en viktig förutsättning för att vår utrikeshandel och vår levnadsstandard skall kunna utvecklas positivt. De svenska och danska Öresundsdelegationerna, som i juli 1987 avlämnade sitt betänkande, menar att de trafikala bedömningarna entydigt talar för en kombinerad vägoch järnvägsförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Man menar dessutom att det finns tillfredsställande lösningar på de miljöproblem som kan uppstå med en fast förbindelse. Som jag ser det bör därför regeringen snarast ta upp nya överläggningar med den danska regeringen för att nå en överenskommelse i ärendet. Ett snabbt beslut är nödvändigt, inte bara för att få rationella transporter utan också för att undanröja de oklarheter som i dag råder. Det behövs ett definitivt beslut en gång för alla i den här frågan. Det går att fatta beslut, och i praktiken hade det gått i fjol liksom för tio år sedan. När nu riksdagen inte fattar något beslut i dag, eftersom det största partiet inte heller i år kunnat bestämma sig, innebär det att vi skjuter på frågan ytterligare, i första hand till nästa år, i andra hand till någon gång under den innevarande mandatperioden och i tredje hand in i en allt ovissare framtid. Låt mig avsluta med att fråga Birger Rosqvist i hans egenskap av regeringspartiets talesman i den här debatten: Är den utredning som nu arbetar den sista utredningen, innan socialdemokraterna bestämmer sig för vad man skall anse i frågan, eller är den bara ytterligare en i en allt längre rad av utredningar? Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation nr 2, som är fogad till trafikutskottets betänkande nr 3.

Herr talman! Frågan om fasta förbindelser över Öresund har sedan början av 1950-talet haft stor och fortlöpande aktualitet. Historieskrivningen visar att redan 1952 års riksdag uttalade sig för undersökningar angående förutsättningarna för en direktförbindelse i form av bro eller tunnel mellan Sverige och Danmark. Därefter har en rad svenska och danska utredningar arbetat med ärendet. Frågan om Öresundsförbindelserna har både stötts och blötts i snart 40 års tid. Nu borde tiden vara inne för att man skall kunna fatta ett beslut. Jag tror att i stort sett alla kan vara överens om att det är mycket angeläget att förbindelserna över Öresund snarast förbättras. Goda Öresundsförbindelser är en förutsättning för våra kontakter med vårt södra grannland, och inte minst av stor vikt för att knyta Sverige närmare kontinenten. Våra framtida relationer till EG kan till en viss del vara beroende av hur vi löser ett kommunikationsproblem som detta. Vii folkpartiet vill emellertid inte motsätta oss att vissa aspekter på frågan om en fast förbindelse över Öresund ses över ytterligare. Det finns t.ex. anledning att noga granska miljökonsekvenserna. Däremot vill vi starkt understryka att förslag om ytterligare studier inte får innebära att frågan förhalas hur länge som helst. Efter snart 40 års diskuterande och debatteran 93 de borde det vara möjligt att komma fram till ett beslut i den ena eller andra riktningen. De utdragna diskussionerna om en fast förbindelse har skapat osäkerhet i de berörda regionerna, vilket bl.a. hämmat investeringsviljan hos företag och försvårat planering och beslut på en rad olika områden. Den svenska Öresundsdelegationen, som bearbetar Öresundsproblematiken, gavs tilläggsdirektiv så sent som i maj i år. Delegationen skall bl.a. närmare studera alternativ med enbart en borrad tunnel för järnvägstrafik mellan Köpenhamn och Malmö. En sådan tunnel skall i trafikmässigt, ekonomiskt och miljömässigt hänseende jämföras med alternativet med en kombinerad vägoch järnvägsförbindelse. Vidare skall delegationen enligt direktiven undersöka möjligheterna att utföra den senare förbindelsen i etapper, dvs. först en järnvägsförbindelse och senare en vägdel. Fördelen — om man nu skall tala om fördelar i det här sammanhanget — med denna långt utdragna process är att det för varje utredning har växt fram något nytt alternativ, men det är inte något motiv för att man skall fortsätta med den här segdragna kampen om hur förbindelserna skall ordnas. Vi i folkpartiet anser det vara angeläget att dessa studier genomförs, eftersom frågan om Öresundsförbindelserna bör ges en så allsidig belysning som möjligt. Det är mycket viktigt att noga undersöka vilka miljökonsekvenser som olika alternativ ger upphov till, liksom påverkan av regionalpolitisk karaktär. Vi anser att ett eventuellt brobygge måste förenas med stränga miljövillkor för vattenströmningen mellan Öresund och Östersjön och för biltrafiken. Innan ett beslut fattas om en fast förbindelse måste vissa frågor utredas ytterligare. Det gäller t.ex. vilka konsekvenser som muddringen ger upphov till samt konsekvenserna för salthalten i Österjön av det beslutade brobygget över Stora Bält. Vi förutsätter att Öresundsdelegationerna analyserar dessa frågor i samband med de kompletterande studier som nu pågår. Herr talman! Det tillhör god svensk tradition att låta utredningar slutföra sina utredningsuppdrag innan politiska partier låser sina positioner. Från folkpartiets sida vill vi att den regeln skall följas även när det gäller framtida Öresundsförbindelser. Har vi väntat i snart 40 år, så låt oss ha tålamodet att vänta någon månad till! Låt oss i första hand invänta februari 1989 och sedan fatta ett slutgiltigt beslut. Avslutningsvis, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Så länge jag har varit med i riksdagen — och det är sedan början av 1970-talet — har debatten om en bro över Öresund fortgått. Centern har hela tiden konsekvent arbetat för den uppfattning som kommit till uttryck i de centermotioner som behandlas i detta betänkande. Den debatt som här försiggår är alltså inte precis ny, vilket också Per Stenmarck nämnde. Argumenten är väl kända. Det är hänsynen till miljön i Öresundsområdet som hela tiden varit det tyngst vägande argumentet för vår del, och det har fått ökad tyngd, dels genom att miljöproblemen under årens lopp har förvärrats, dels genom att medvetenheten om hur grundläggande de ekologiska sammanhangen är har ökat bland människor i allmänhet liksom kunskapen om hur stora försyndelserna har blivit och hur mycket som måste återställas. Därför är frågan om en Öresundsbro inte längre bara en fråga för Prot. 1988/89:35 experter — den engagerar stora grupper av befolkningen. 30 november 1988 Hela frågans förskjutning till att vara en angelägenhet för alla människor 3 Gee märks också på hur frågan numera behandlas. Det gäller också trafikutskottets betänkanden under årens lopp. Tveksamheten om det kloka i att bygga en landsvägsbro, som det ju från början handlade om, medförde att idén om en kombinerad landsvägsoch järnvägsbro lanserades. Men också den drabbades av tvivlet. Det gjorde att man tillgrep en annan räddningsplanka: Först en järnvägsbro, och sedan en tillbyggnad av en landsvägsbro. Den som läser betänkandena från trafikutskottet ser att reträtten dess bättre har fortsatt. Utskottets skrivning föreföll redan förra året — utskottet hänvisar i år till förra årets betänkande — de övertygade broanhängarna så tveksam att moderaterna då inte längre kunde acceptera den utan måste reservera sig för en bro. Majoriteten är alltså numera tveksam till byggandet av en bro. Detta räknar vi inom centern som en halv seger. Det understryks av det förhållandet att Öresundsdelegationen fått tilläggsdirektiv om att utreda förutsättningarna för en borrad järnvägstunnel mellan Malmö och Köpenhamn, vilket vi föreslog redan förra året. Men det är än så länge bara en halv seger — den andra halvan återstår ännu att vinna: Det är att säga ett definitivt nej till en bro över Öresund, vilket också begärs i den gemensamma trepartireservationen. I den — dvs. reservation 1, som är fogad till trafikutskottets betänkande nr 3 heter det: ”Många av remissinstanserna underkänner de miljöanalyser som ligger till grund för Öresundsdelegationernas förslag om en kombinerad förbindelse.” Därmed avses alltså en vägoch järnvägsförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Vi i centern har oförtrutet arbetat för uppfattningen — den har vi alltjämt, som jag tidigare sade — att vi måste ha ett miljövänligare alternativ än en bro. Nu är vi inte längre så ensamma. Som sägs i reservationen har många tunga remissinstanser slutit upp vid vår sida. Det är i vår vågskål de nya och tunga argumenten läggs. Detta hänger samman med medvetandet om miljöns ökade betydelse, den miljöväckelse som är på gång och som inte längre kan förlöjligas utan måste tas på allvar. Jag skall nämna några av de instanser som med tyngd och saklighet avvisar förslaget om en bro. Det är SMHI, som har föreslagit enbart en järnvägsförbindelse eller en fortsatt färjetrafik och som främst fäster uppmärksamheten på luftföroreningarna. En annan remissinstans, Miljövårdscentrum vid Tekniska högskolan i Stockholm, anser att det är olämpligt att bygga en bro för vägtrafik. Man är rädd för att det skulle skada miljön ytterligare. När det gäller godstransporter till kontinenten har särskilt åkeribranschen understrukit att de fungerar utmärkt väl nu. Man har ingen som helst förståelse för att tungt lastade lastbilar skall behöva gå igenom Danmark, när det går alldeles utmärkt att via färjor komma direkt till kontinenten. Utskottsmajoriteten uttrycker det så: ”Sammantaget finner utskottet färjesituationen för närvarande vara tillfredsställande och kan inte heller finna att några problem skall uppstå under den tid som nu kan överblickas.” 95 Fiskerinämnden i Malmöhus län har sagt nej till en bro, och TCO-distriktet 30 november 1988 i länet anser att en järnvägsförbindelse bör prioriteras. Boverkets föregång are, statens planverk, ansåg i sitt remissvar att det bara är en lösning som kan accepteras, en lösning som inte innebär någon ytterligare miljöbelastning. I planverkets svar var man tveksam till byggande av bropelare av betong i oskyddade havsområden med risk för kraftig påverkan av drivis, därtill i en saltmättad omgivning. Planverket ansåg att en borrad järnvägstunnel Köpenhamn-Malmö är av särskilt stort intresse, men bara under förutsättning att den inte kombineras med en landsvägsbro.

En extra tyngd får yttrandet mot bakgrund av den aktuella utredning där man kräver omedelbar handling för att rädda miljön.

Det mesta av detta skulle allvarligt hotas om en bro byggdes. En bro skulle dessutom innebära att man lade alla ägg i en korg, och inte minst från beredskapssynpunkt skulle det vara ett stort misstag att förlita sig på bara en förbindelselänk med Europa. Skulle den länken brista har vi ingenting kvar. SJ-chefen Stig Larsson avfärdar också tanken på en bro. Även om broar byggdes över Bälten skulle det innebära en avsevärd omväg för trafiken och är därför enligt Stig Larsson ointressant. I reservationen från centern, vpk och miljöpartiet påpekas att den svenska Öresundsdelegationen har fått tilläggsdirektiv att studera förutsättningarna för en borrad tunnel för järnvägstrafik mellan Malmö och Köpenhamn. Det säger också majoriteten. Detta skall vara klart till början av år 1989. Resultatet av det kan bilda underlag för det arbete om Sveriges kontinentförbindelser som den parlamentariska utredning som föreslås i vår reservation skall bedriva. En bro mellan Malmö och Köpenhamn är en investering på ungefär 10 miljarder kronor — det är den officiella beräkningen. Men enligt en kalkyl som riksdagens utredningstjänst gjorde för den socialdemokratiske riksdagsmannen Hans Pettersson från Helsingborg skulle kostnaderna, om man räknar in allt, sluta på 28 miljarder kronor. För att bygget skall gå ihop, måste, som det uttrycktes i Aftonbladet, trafiken både fösas och lockas till bron.

Redan nu faller minst 84 000 ton kväve ned över Skåne varje år, varav åtminstone hälften kommer från biltrafiken. Varje ökning för de biologiska systemen i Skåne allt närmare ett totalt sammanbrott. Herr talman! Vi i centern har alltså levat med denna fråga under alla dessa år, och vi har inte kunnat undgå att lägga märke till hur frågan hela tiden har fallit framåt, hur en mognadsprocess i vad gäller argumenten har påverkat ställningstagandena. Eftertanken har dess bättre i det här fallet kommit före och slipper att krankt blekna inför ett i efterhand beklagat fullbordat faktum. Försvararna av bron är en glesnande skara. Vi i centern underkänner av miljömässiga skäl en bro som ett acceptabelt förslag, men det betyder inte att vi behöver säga nej till fasta förbindelser. Det finns utmärkta alternativ. Förutom moderna färjor bör en borrad järnvägstunnel noga övervägas. Det har vi för andra året i rad föreslagit i vår partimotion och också i den motion som jag, Bertil Fiskesjö och Stig Josefson undertecknat. Båda dessa motioner behandlas i detta betänkande. Jag yrkar med detta bifall till reservation 1 vid trafikutskottets betänkande 3

Herr talman! Låt mig börja med de miljöproblem som vi odiskutabelt har i framför allt västra Skåne. Det är stora problem, men det är bara att konstatera att de problemen har vi faktiskt utan någon bro, utan någon fast förbindelse, på grund av det som finns där nere i dag: utomordentligt kraftig biltrafik, industrier och mycket annat. Jag tror inte att vi av det skälet skall vara speciellt rädda för att bygga en fast förbindelse, oavsett var den kommer att ligga och oavsett vilken utformning den kommer att få. Trots allt står den där tidigast i början av 2000-talet, och fram till dess skall vi väl förhoppningsvis ha kunnat lösa en lång rad av de problem som i dag finns och som bilarna i väldigt stor utsträckning ställer till. Sedan skall vi inte glömma bort att Öresundsdelegationen, som lade fram sitt slutbetänkande i juli 1987, i mycket stor utsträckning tog upp alla miljöaspekter av olika slag. Det är alltså ingenting som har glömts bort. Trots detta anser man sig fullständigt enhälligt kunna lägga fram ett förslag om att bygga den här typen av fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Ulla Tillander hänvisar till diverse remissinstanser men läser bara upp dem som stöder just hennes linje. Det är väl alltid på det viset att remissinstanser är tämligen splittrade. Jag skulle kunna räkna upp andra som verkligen talar för att man skall bygga en fast järnvägsoch vägförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Så till detta att åkeribranschen säger att det fungerar bra som det är i dag. Det må vara hänt att man tycker det, och då kan man ju även i fortsättningen utnyttja de möjligheter som finns och kommer att finnas. Att sätta bilen på färjan mellan Trelleborg och Traveminde är exempelvis ett alternativ som inte kommer att försvinna utan säkerligen kan utvecklas på ett alldeles utmärkt sätt. Vill man utnyttja den möjligheten, kommer den sannolikt att finnas kvar. Men låt de andra, som föredrar att köra en annan väg, t.ex. på en bilbro till Köpenhamn, välja det alternativet i stället! Till sist: SJ-chefen Stig Larsson har uttalat sig i den här frågan, men jag är 30 november 1988 inte beredd att hålla med Ulla Tillander om att han skulle ha en negativ inställning när det gäller en fast förbindelse med Köpenhamn. Vad han har sagt är i praktiken att den dröjer så länge att SJ inte har möjlighet att vänta på de investeringarna utan måste satsa på någonting i stället. Det tycker jag är ett annat sätt att se på det hela än det som Ulla Tillander här har redovisat.

Herr talman! Det finns många skäl mot en bro, och jag uppehöll mig i mitt anförande mycket vid de miljömässiga, för de är enligt vår uppfattning de starkaste. Men sedan finns det åtskilliga andra. Det finns t.ex. sysselsättningskäl, som Per Stenmarck inte berörde. Tusentals jobb i hamnar och inom sjöfarten skulle försvinna, om vi skulle bygga en bro enligt moderat modell. Det finns också sociala skäl. Det är risk för att en ökad befolkningskoncentration skulle leda till en ökning av sociala problem, t.ex. rotlöshet bland ungdomar, drogmissbruk och liknande. Dessutom har vi regionala skäl. Det finns risk i hela Sydsverige för en kantring mot väst, och det skulle negativt påverka exempelvis Österlen och Blekinge. Vi har försvarspolitiska skäl och trafikskäl. Man kan inte komma ifrån att en bro negativt skulle påverka tågtrafik och sjöfart. Åkeribranschen har understrukit att det inte skulle bli någon tidsvinst med en bro; det skulle bli en omväg, ingen direktväg. Risken är att man inte får underlag för att satsa på både en fungerande färjetrafik och en bro. En bro tar alltför mycket av investeringarna i anspråk. Till slut finns det också ekonomiska skäl. Alla de miljarder som bron kommer att kosta kan användas på ett betydligt bättre sätt. Först, tycker vi — och det begär vi också i vår reservation — ett klart nej till en bro, och sedan kan vi se på förutsättningarna för en tågtunnel. Då kan vi också ha en väl utbyggd godsoch färjetrafik.
Herr talman! För att börja i den ända som Ulla Tillander började i — sysselsättningsaspekterna — nämnde hon att tusentals jobb skulle försvinna, ifall vi fick en fast förbindelse. Men praktiskt taget alla utredningar som har gjorts tyder på att en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn, eller i varje fall någonstans i Skåneregionen, skulle skapa en lång rad jobb. Försvinner tusentals jobb, tror jag att det utan vidare går att lova tiotusentals nya jobb just på grund av den här investeringen. Och det blir långsiktiga jobb, vilket jag tror är utomordenfligt viktigt i det här sammanhanget. Ulla Tillander talar om att det föreligger risk för en kantring västerut i Malmöhus län. Det är i och för sig ett allmänt problem, som vi väl kan se redan i dag. Jag är beredd att påstå att en fast förbindelse skulle kunna vara räddningen för Österlen. En av de främsta aspekterna på byggandet av en fast förbindelse är att vi därigenom kan vara med och rädda järnvägen mellan Malmö och Ystad. Jag är övertygad om att den skulle kunna drivas betydligt mera lönsamt då än vad som är möjligt i dag, och det tror jag vore en utomordentlig förutsättning för att stärka just den regionen på ett bättre sätt än vi kan göra för tillfället. Sedan förmodar Ulla Tillander att om man investerar i en fast broförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn, tar det i anspråk alldeles för stora pengar, och dem tar man då, som hon säger, från någonting annat. Men i varje fall i det förslag som vi har lagt fram är det inte så mycket tal om att det är staten som skall satsa de här pengarna. Låt dem satsa som anser sig ha råd att satsa på detta och som uppenbarligen anser att det är en lönsam investering! Det är den beräkning som vi har lagt fram, och det är inget som helst tvivel om att det finns gott om folk som är beredda att satsa på detta. Då tycker jag att de också skall få möjlighet att göra det. Vi behöver inte använda statsmedel till den här förbindelsen, utan dem kan vi använda till någonting annat i stället.
Herr talman! Det finns också utredningar som har gjorts bland företagare i Skåne och som visar att man inte alls tror att en bro skulle vara särskilt gynnsam för sysselsättningen. Om jag inte minns fel, var det närmare 80 90 av företagen som inte trodde att den skulle ha någon avgörande betydelse. När det gäller konsekvenserna för t.ex. Österlen och Blekinge kan man bara avläsa inställningen i olika kommuner till satsningen på en bro. Man är betydligt mera positiv i de västra delarna än i de östra. Det är väl angeläget att lyssna på samtliga kommuner.

Herr talman! Regeringsrättens dom om motorvägsbygget i Bohuslän måste få utgöra en väckarklocka för alla som trott att industrilobbyns krav alltid kan gå före miljövärnet. Regeringsrätten slår nämligen fast att naturresurslagen gäller fullt ut, även om det kan få stora konsekvenser på ett annat plan. Under tre års tid agerade jag, bl.a. från riksdagens talarstol, för att få klara besked från Sven Hulterström och Birgitta Dahl om hur de och myndigheterna tänkte garantera miljöskyddet vid motorvägsbygget i Bohuslän. Gång på gång påstod de att riktiga konsekvensbeskrivningar skulle göras. Nu vet vi att de inte ens följt naturresurslagen i fallet Bratteforsån, som är en unik men sårbar ekologisk rikedom. Kontakterna mellan regeringen och naturvårdsverket har inte fungerat till miljöns fördel. Många har befarat det — nu har vi fått det bekräftat. De kapitalstarka lobbyisterna har fått förhandslöften om trafikprojekt långt innan de folkvalda fått insyn. I ScanLink-härvan står både demokratiska värden och miljövärden på spel. Om inte — vilken är den rätta förklaringen till att finansdepartementet och senare också regeringen hemligstämplat handlingarna om ScanLink i 40 år? Detta beslut fattades den 10 december förra året. Att Öresundsbron är nyckeln i hela projektet är däremot ingen hemlighet, inte heller att EG betalat miljontals kronor till ScanLink-projektet, vilket avslöjar dess politiska karaktär. Det är inne med landsvägstransporter och flyg — det är ute med tåg, heter det ytliga budskap som styr den svenska EG-modellen. Men, herr talman, detta står i otäck kontrast till ”Hela Sverige skall leva”-parollen. Det gör också Öresundsbroplanerna. Eller finns det här i kammaren någon enda som vågar påstå att en Öresundsbro inte leder till mer biltrafik? Finns det någon som anser att ökad biltrafik inte betyder en ännu sämre miljö och fler trafikoffer? Det skulle möjligen vara Per Stenmarck. Men jag har inte hört någon övertygande argumentation för bron som visar att han har rätt. Det vore bra att få detta klarlagt, innan vi går till beslut. Inte är det en tillfällighet att de som vill ha en motorvägsbro också vill lägga Sverige under EG-krafternas överhöghet. Socialdemokrater, moderater och folkpartister är de som mest hängivet bekänner sig till trafikens EG-modell, dvs. de stora koncernernas fria flöde av tunga lastbilstransporter och just-in-time-system. Kanske var det fler än jag som läste en artikel i Dagens Nyheter härom veckan, där en företrädare för vägverket förklarade sin och vägverkets syn på just-in-time-systemet, detta med stora lastbilsekipage med rullande lager i stället för lagerhållning vid industrierna. Det bekräftades att enorma kostnader, miljardkostnader, vältras över på staten från de företag som utnyttjar denna typ av utveckling. Samhället får stå för kostnaderna för miljöproblemen. Men det viktigaste i artikeln var följande uttalande från denna representant för vägverket: När det sker någon olycka på E 3-an mellan Stockholm och Göteborg, ser vi alltid till att vägen rensas upp så snabbt det någonsin går, för att det inte skall leda till alltför stora kostnader för Volvo, som är beroende av de just-in-time-transporter som går på vägen. Så kan man också från ett statligt verk rått och kallt visa sin syn på den nya EG-modellens trafikpolitik. Högeretablissemanget har inte bara intresse i ett brobygge utan över huvud taget i stora projekt. Man lovar inte guld och gröna skogar, men man lovar många jobb, som vi har hört här från talarstolen, om man får bygga t.ex. Öresundsbron. Därför vill högeretablissemanget med partiernas hjälp pressa igenom nya vinstrika projekt, även om de går över döda skogar och havskatastrofer. Samhällsnyttan och samhällsekonomin finns inte med i deras kalkyler om framtiden. Detta är, herr talman, en av regeringens ömma punkter. Det är ju ingen hemlighet att den interna opinionen mot olika vägbyggen är stark. Men jag vill inte ironisera alltför mycket över just detta. Den växande opinion som finns inom socialdemokratin och i landet i stort ligger också bakom de framgångar som Ulla Tillander här beskrev, som vi t.ex. kan utläsa i trafikutskottets olika betänkanden i dessa frågor genom åren. Där finns en försiktighet och en något större ödmjukhet än tidigare. Jag registrerar detta, liksom Ulla Tillander, och jag vet att alla inom miljöopinionen i Sverige är glada över att något steg då och då tas i rätt riktning. Om miljöhänsyn hade fått styra trafikpolitiken skulle frågan om Öresundsbrons vara eller inte vara ha avgjorts för länge sedan. Jag har tidigare från denna talarstol när vi diskuterat Öresundsbron citerat delar av den debatt som förekom i frågan någon gång på 1970-talet — jag tror att det var 1972. Ingen skall påstå att miljöargumenten inte var aktuella redan då, precis som de regionalpolitiska argumenten. De argument som bl.a. vpk:s företrädare Prot. 1988/89:35 använde sig av var precis lika aktuella. Jag skall inte komma med nya citat. 30 november 1988 Jag vill bara påminna om att det är ganska nyttigt att titta tillbaka På de = ö.umdtörn = protokoll som finns bevarade. Alla vet att ett utbyggt motorvägssystem, som ScanLink, betyder mer av farliga föroreningar. Även om Scan Link inte diskuterades på den tiden var synen på Öresundsbron densamma som vii dag har när det gäller hela ScanLink-projektet. Vi i vpk menar att broplanerna måste stoppas en gång för alla. Jag är övertygad om att den starka opinionen för detta krav kommer att segra, innan riksdagen senare tar slutgiltig ställning. För vpk:s del står inte valet i första hand mellan en bilbro och en järnvägstunnel. Valet gäller om vi skall kunna rädda tillbaka livet i havet och hur vi skall klara miljön på land. Vpk säger nej till en bro, oavsett vad en utredning om en järnvägstunnel kommer fram till. Däremot är vi, liksom Övriga reservanter, angelägna om att få en parlamentarisk utredning om en järnvägstunnel, som kan vara en viktig satsning för att stärka järnvägstransporternas roll i framtiden. Samtidigt måste vi se till färjetrafikens utbyggnad och till den kapacitet som finns i dag. Färjorna har en mycket stor betydelse, och stora investeringar är redan gjorda. Med modern teknik och miljösatsningar kan de göras ännu bättre för att minska Sveriges sårbarhet. De måste, herr talman, få komplettera de järnvägssatsningar som jag tror kommer på grund av att opinionen är så stark. En bilbro över sundet leder till ökad biltrafik och än värre miljöproblem än de vi redan har, i ett område som i åratal uppvisat allvarliga skogsskador och som i somras berörts av den havskatastrof som påverkade hela valutgången. De partier som arbetat för miljövänliga transporter och mot en Öresundsbro och ScanLink fick också de största framgångarna i valet.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

Herr talman! Först Ulla Tillander och nu Viola Claesson hänvisar ständigt till att många människor är motståndare till byggande av en fast förbindelse över Öresund. Jag är inte helt övertygad om att det förhåller sig på det viset. De flesta opinionsundersökningar som jag har sett tyder på att vi är ganska många som vill ha en sådan här förbindelse. Jag känner mig alltså inte ensam därvidlag, inte heller i denna debatt. Jag skall inte gå in i en allmän diskussion med Viola Claesson om E 6 genom Bohuslän, trädkramare och Scandinavian Link. Jag tycker trots allt att detta inte mer än marginellt har med den här debatten att göra. Låt mig svara på Viola Claessons fråga. Jag tror att vi kommer att få en klar ökning av trafiken i framtiden, det är nog inget tvivel om den saken. 101 Huruvida detta skall innebära en kraftig ökning av biltrafiken beror på om vi accepterar att statens järnvägar får göra de investeringar som man nu har velat göra. Om statens järnvägar får göra de här investeringarna tror jag att vi kan lägga över ganska mycket inte minst på kombitransporter, och det anser jag skulle vara en utomordentlig fördel. Jag anser också att det skulle vara mycket bra om vi lämnade svensk sjöfart möjlighet att utvecklas och gav sjöfarten konkurrensmässiga förutsättningar inför framtiden. Men detta har Viola Claesson och hennes parti hittills inte velat vara med om att försöka göra mycket åt. Jag är övertygad om att ifall vi inte ger de här trafikslagen möjlighet att utvecklas, kommer vi att få en mycket markant ökning av bilismen. Jag tycker att vi gemensamt borde sträva efter att få utvecklingen att gå i en annan riktning. Så talar man om att vi inte skall ha en fast förbindelse och om alla de miljöproblem som en sådan skulle medföra. Det rör sig trots allt om en liten vägsträcka på ca 17 kilometer. Lastbilar och andra fordon kommer körande kanske 100 mil genom landet, med alla de problem som detta leder till, och så talar man om att just dessa 17 kilometer skall vi inte ha. Jag tycker att det är ett mycket underligt sätt att argumentera, och jag hade förstått argumentationen bättre om Viola Claesson hade föreslagit att man skulle stänga E 6 från Göteborg ner till Malmö. Det hade förmodligen inneburit vissa miljöförbättringar. Men att vilja avstå från denna pyttelilla sträcka på 17 kilometer tycker jag uppriktigt sagt verkar vara ett fattigdomsbevis.

Herr talman! Nog är det litet märkligt att Per Stenmarck, som tillhör broförespråkarna, betecknar en Öresundsbro som ett pyttelitet projekt. Man kan fråga sig vilka vägprojekt som väntar oss i framtiden, om högerkrafterna får råda. Det här pyttelilla projektet är ett kalas som kostar ca 30 miljarder kronor. Men det var inte för att säga detta som jag begärde replik. Jag tror att jag måste tala om för dem som lyssnar att Per Stenmarck inte alls är så aningslös som han låter. Han har nog litet bättre förmåga till helhetssyn och överblick än vad han låter komma till uttryck här i en replik. Han vet ju att om vi inte satsar på järnvägen så som bl.a. vpk har föreslagit ökar bilismen. Per Stenmarck har emellertid sagt nej till de järnvägssatsningar som både SJ-folk, järnvägsentusiaster, miljöopinion och vpk har föreslagit och vill istället säga ja till projekt av typ Öresundsbron. Det här pyttelilla projektet alstrar, om det genomförs, tillsammans med de andra utbyggnader av E 6 som är på gång, dvs. ScanLink, ny biltrafik. Det blir alltså ökad biltrafik. Skall vi då börja i den ändan att vi satsar på dessa projekt, innan vi har sett efter vad vi kan satsa på de miljövänliga transporterna? Jag får inte Per Stenmarcks resonemang att gå ihop, och det kanske inte heller är meningen att det han säger skall angå oss riksdagsledamöter som har arbetat med de här frågorna. Det kan ju vara ett försök att manipulera dem som lyssnar. Vad vet jag? Men, Per Stenmarck, kanske vi kan komma överens om att eftersom vi alla vet att den här frågan ändå inte kommer att slutgiltigt avgöras i dag, skall vi gemensamt motionera i januari om den miljardpott som järnvägen i Sverige behöver, så att vi slipper ökningen av bilismen.
Herr talman! Jag anser inte att det är ett pyttelitet projekt, men det rör sig 30 november 1988 om en pytteliten sträcka jämfört med mycket annat i detta sammanhang. Jag = Äouv.matmn tror att de avgaser o.d. som alstras skall ses som helhet och i förhållande till de långa vägar vi har. Det var därför som jag försökte få Viola Claesson uttala sig för att man skulle stänga dessa betydligt längre sträckor, för då kan vi möjligtvis nå någon form av miljöresultat, vilket vi inte kan göra enbart genom att förhindra trafiken över Öresund. Om vi skall diskutera miljöaspekter i största allmänhet, anslag till vägar och anslag till järnvägar är det odisputabelt så, att det saknas ett antal länkar i många olika sammanhang, t.ex. runt flera av våra städer. Det saknas motorvägar. Sådana skulle kunna ge en betydligt jämnare trafik och därmed mindre avgaser än vad vi har i dag. Det saknas, för att anföra ytterligare ett exempel, en ordentlig förbindelse till Europa, som skulle kunna ge möjlighet till en jämn trafik även därvidlag. Det är i detta sammanhang som en järnvägstunnel inte uppfyller de miljökrav som man trots allt har rätt att ställa. Skall systemet fungera ur miljösynpunkt krävs någorlunda regularitet, och det kan vi förmodligen aldrig någonsin få genom att bygga en järnvägstunnel. Så några ord om detta med satsningar på olika områden. Viola Claesson talar om att det kostar ca 30 miljarder att bygga en sådan här fast förbindelse. Jag vet inte varifrån siffran kommer. Den är uppenbarligen gripen ur luften, för den stämmer i varje fall inte med vad som uppgivits av de statliga utredningar som har presterats. Jag tror trots allt att de uppgifterna är något tillförlitligare än de uppgifter som Viola Claesson kommer med. Varken jag eller någon annan moderat har sagt nej till satsningar på järnvägen i Sverige. Jag tyckte att jag använde min replik för en liten stund sedan till att tala om, att det var nödvändigt att göra sådana satsningar, om det inte skall bli en våldsam expansion av bilismen i framtiden. Jag tror t.ex. att det är utomordentligt viktigt att satsa på den s.k. motorvägstriangeln, och jag tror att det därvid är lika viktigt att satsa på järnvägstrafik för att möjliggöra snabbtåg inte bara för persontrafik utan också för godstrafik.
Herr talman! Så kom det ändå ett litet försök till helhetssyn. Det går alltså inte att bara diskutera en pytteliten sträcka — vi kan strunta i hur många miljarder denna kommer att kosta — utan man måste sätta in projektet i ett större sammanhang. Det är precis vad jag och vpk har försökt att göra. Vi kallar ScanLink vid dess rätta namn. Vi talar om, ifall det till äventyrs skulle vara så att någon här i kammaren inte känner till det, att Öresundsbron är nyckeln i hela ScanLink-projektet. Vi talar vidare om att EG har gett pengar till ScanLink-konsortiet. Jag kan också nämna en sak som jag inte nämnde tidigare och som kanske Per Stenmarck kan hjälpa mig att kontrollera, nämligen att inom ScanLinkkonsortiet och på Volvo finns det herrar som skryter över att de har biträtt det svenska kommunikationsdepartementet med utredningsmaterial och utredningar. De påstår bl.a. att det var framläggandet av sådant material som föregick riksdagsbeslutet om att ändra lagstiftningen till förmån för den s.k. 103 EG-modellen, dvs. att det efter riksdagens beslut i våras kommer att vara tillåtet att ta ut vägavgifter eller tullar precis enligt vad EG och ScanLink konsortiet hade beställt. Per Stenmarck säger att jag, om jag vore riktigt konsekvent, skulle kräva att vi skall stänga vägsträckor. Men, snälla nån, har Per Stenmarck inte hängt med i vad som har hänt under den senaste veckan? Jag började med att tala om regeringsrättens dom när det gäller motorvägsbygget på E 6 i Bohuslän. Där befinner sig regeringen i den delikata situationen att den först får stryk därför att den har kört över naturresurslagen och sedan måste undersöka andra sträckor eller kanske t.o.m. måste avbryta hela bygget, dvs. precis det som vpk har föreslagit.

Herr talman! Det är miljöpartiet de grönas bestämda uppfattning att ingen fast bilförbindelse skall byggas över eller under Öresund. Det spelar ingen roll om det handlar om en bro eller en tunnel om det är bilar som åker över. Om riksdagen beslutar enligt reservation 1, innebär det ett definitivt nej till en fast bilförbindelse över Öresund. Vi har alltså chansen. Motiveringen är uppenbar. En fast bilförbindelse över Öresund är ett allvarligt miljöhot: dels därför att strömförhållandena i Öresund är avgörande för syrsättning och möjligheterna för liv i Östersjön, dels därför att en sådan förbindelse skulle leda till ökad biltrafik — det är ju själva grundidén med förbindelsen. Ökad biltrafik leder bl.a. till ökade avgasutsläpp. Därmed ökar luftföroreningarna i den del av Sverige som redan är hårdast belastad av luftföroreningar. Dessa luftföroreningar orsakar redan i dag skador på grödor som t.ex. spenat. Dessa skador kommer att tillta om trafiken ökar. Luftföroreningarna skadar också skogen. Skogsskadorna är redan betydande i sydvästra och västra delen av landet, just de delar som drabbas av den största biltrafikökningen till följd av en fast bilförbindelse över Öresund. En stor del av luftföroreningarna från biltrafiken är kväveoxider. Dessa gödslar numera skogsmarken i södra Sverige så kraftigt att marken har blivit mättad. Det innebär att kväveläckaget till Öresund, Kattegatt och Skagerack ökar ytterligare — och redan med dagens nivå är det rena katastrofen! Övergödningen av havet är ju orsaken till algblomning, syrebrist, döda bottnar och förstört fiske. En fast bilförbindelse över Öresund är dessutom onödig och dyr. Färjetrafiken klarar de behov vi har i dag, och torde kunna göra det även i framtiden. Vi har på senare tid upplevt en förbättrad färjetrafik i Öresund Prot. 1988/89:35 och till kontinenten. Färjetrafiken har den stora fördelen att vara mycket 30 november 1988 flexibel. le gng AA a ER I Öresundsutredningar, trafikpropositionen från i våras och i debatten har det sagts att färjorna ger upphov till stora utsläpp av luftföroreningar. Det är dess värre sant! Det beror på att det praktiskt taget saknas miljökrav både på bränslet och i form av avgasrening. Inte sällan används miljöfarlig bränsleolja som skulle vara helt otänkbar i andra sammanhang. Sjöfarten är däremot mycket energisnål. Det betyder att möjligheterna att få ner utsläppen långt under vad motsvarande vägtrafik ger upphov till är mycket goda. Under senare tid har också beredskapen för sådana åtgärder höjts väsentligt. Det är min förhoppning att kustsjöfarten i Sverige skall kunna ta en större andel av transporterna i framtiden, främst med hänsyn till att vi behöver bli betydligt effektivare energianvändare. I reservationen förordas en utredning om en borrad och renodlad järnvägstunnel under Öresund. En järnvägstunnel kan tänkas ge järnvägstrafiken en strategisk fördel framför vägtrafiken. Därigenom kan underlaget för järnvägarna förbättras i hela landet, men naturligtvis främst i de sydvästra delarna. Järnvägstrafik är för närvarande det mest miljövänliga trafikslag vi har att tillgå — och dessutom är den, till skillnad från vägoch flygtrafik, energisnål. Det innebär dock inte att vi i miljöpartiet de gröna nu är beredda att stödja ett eventuellt förslag om en järnvägstunnel. För det första kan vi inte acceptera en järnvägstunnel, om denna används för biltransporter på samma sätt som tunneln under Engelska kanalen. För då ökar ju vägtrafiken på samma sätt som med en bilbro eller biltunnel. För det andra är det inte självklart bäst att bedriva järnvägstrafik till kontinenten via en tunnel under Öresund, i synnerhet inte om trafiken skall gå via Stora Bält och Jylland — det blir ju en onödig omväg. En järnvägstunnel förutsätter sannolikt en förbättrad järnvägsförbindelse över Rödby-Puttgarden, om den skall kunna konkurrera med tågfärjor direkt till kontinenten, t.ex. över Trelleborg — Travemände. Detta är frågor som utredningen bör studera. För det tredje: en järnvägstunnel under Öresund blir sannolikt mycket dyrbar. Det är ingalunda uteslutet att dessa pengar kan göra större nytta i andra järnvägssatsningar någon annanstans i vårt avlånga land. Men, som sagt, trots dessa invändningar emot en järnvägstunnel vill vi från miljöpartiets sida ha en grundlig utredning i ämnet. Järnvägstrafiken i Sverige måste förbättras, moderniseras och ta över stora delar av vägtrafiken. Vi kan i dagsläget inte utesluta att en Öresundstunnel kan bli en viktig del i en sådan satsning. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Det var i november förra året som vi senast debatterade förbindelserna över Öresund. Då var Öresundsdelegationens förslag ute på remiss, och vi ville avvakta remissomgången. I januari väcktes några motioner om Öresundstrafiken. En del av det remissinstanserna hade 105 kommit fram till var klart då. Många av instanserna redovisade klara ställningstaganden för eller emot de slutsatser delegationen hade kommit 30 november 1988 fram till om kombinerad förbindelse. Andra tillstyrkte en sådan förbindelse men då endast under den förutsättningen att den inte skulle medföra någon negativ miljöpåverkan. Nu har delegationen fått vissa tilläggsdirektiv, och den utför ett visst kompletterande arbete. Där studerar man alternativet med enbart en borrad tunnel för järnvägstrafik under Sundet. Till det här betänkandet har två reservationer fogats, en från moderaterna och en gemensam för centern, miljöpartiet och vpk. Vi har här fått höra tre anföranden som alla knyter an till samma reservation. Utläggningen av texten har varierat, men yrkandena är desamma från samtliga tre talare. Det är klart att parlamentarismen ger möjlighet till detta, men det kanske inte alltid är så smidigt. Demokratin och parlamentarismen får dock ha sin gång. Moderata samlingspartiet för sin del har klart anammat tanken på att det skall vara en fast förbindelse i form av en kombibro — så enligt Per Stenmarck. Stenmarck ställde en direkt fråga till mig som utskottsmajoritetens talesman och socialdemokrat. Han sade först att socialdemokraterna inte har bestämt sig och inte har någon uppfattning. Men det har alltså moderaterna, menar Per Stenmarck. Efter att ha lyssnat till Per Stenmarck och också ha läst er reservation måste jag dock fråga er: Vad vill moderaterna? Har ni bara en uppfattning? Vad menar ni då med att yrka bifall till er partimotion som skrevs i januari — med förslag om att så gott som omedelbart sätta igång byggandet av en kombibro med väg och järnväg — och nu tycka att utredningsarbetet om den borrade tunneln skall genomföras? Jag undrar: Är det att ha en uppfattning? Skall ni ha både järnvägsförbindelse och vägbro samt dessutom en borrad tunnel, eller skall ni bara ha det ena eller det andra alternativet? Ni har inte bara en uppfattning, Per Stenmarck. Han frågade mig också om detta är den sista utredning som görs om Öresundsförbindelserna. Den frågan kan jag inte svara på. Jag kan bara säga att den här utredningen är den senaste. Sedan får vi se. Centern har en motion i ärendet som föranledde Ulla Tillander att föra centerns talan. Jag får säga: Det är i och för sig rationellt att en motionär som inte tillhör utskottet också talar för utskottsrepresentanterna — det är ju smidigt och sparar talartid. Vi kanske kan vänta oss att centern gör så i fortsättningen också. Jag måste säga att det är ett rationellt och bra grepp. Vad tycker då majoriteten i de här frågorna? Vår slutsummering blir att vi ännu inte har alla kort på bordet och inte är redo att ta ställning — det skäms jag inte för att säga. Här finns krav på en borrad tunnel, åsikter om att det inte skall vara någonting alls samt åsikter om att kombibron skall byggas. Meningsmotsättningarna är stora i den här frågan. Tidpunkten när tilläggsdirektiven är genomarbetade och delegationen kommer med sitt nästa förslag är inte så avlägsen. Man har aviserat att det skall ske någon gång i januari. Från majoritetens sida är vi avvaktande till dess och anser att de motioner och de krav som har framställts inte bör föranleda någon riksdagens åtgärd i dag. Med anledning av motionerna har vi ändå tagit fram uppgifter om hur färjetrafiken fungerar i dag och hur den är tillgodosedd med kapacitet och Prot. 1988/89:35 annat. Ett konstaterande som man kan göra är att vi har bra med färjor. Vi 30 november 1988 har god kapacitet, och några större klagomål från dem som transporterar SR gods har inte kunnat noteras. Det finns inte heller klagomål vad gäller bindelserala persontrafiken på Västtyskland och i fråga om norra delen av Öresund. Beträffande en viss sträcka i mellersta Öresund kanske det finns vissa synpunkter på att trafiken inte är helt tillfredsställande. Vi har också kunnat konstatera att — trots att det i dag finns många färjor och kapaciteten är god — det finns beställningar på nytt tonnage och att nytt tonnage nyligen har satts in. Färjerederierna har försökt att följa med utvecklingen för att möta de framtida kraven. De synpunkter som framförs i någon motion om att färjekapaciteten är dålig och att trafiken därigenom hämmas tror jag att vi har kunnat bemöta med fakta — motionens påståenden är inte helt korrekta. Från majoritetens sida trycker vi också på att vad det än blir i fortsättningen i fråga om förbindelser, är det mycket viktigt att noga undersöka de miljökonsekvenser som olika alternativ har. Det är en stor och viktig fråga, och det finns nog inte något parti som kan säga att man har monopol på miljöfrågorna. Jag tror att vi allesammans är observanta på detta — kanske i olika grad, men kanske också med olika realism. Herr talman! Utskottsmajoriteten ställer sig alltså avvaktande och avstyrker motionerna. Med det ställningstagande som vi intar i dag väntar vi nya initiativ från regeringen — antingen en proposition med ett klart förslag om vad som skall hända eller också ett besked om att det finns ytterligare frågor som behöver belysas. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.